Fru talman! Lennart Daléus har ställt fyra frågor om Västerleden i Stockholm. Jag ska besvara dessa i tur och ordning. Som Lennart Daléus påpekar ingick Västerleden i det tidigare Dennispaketet. När Dennispaketet upplöstes 1997 beslutade riksdagen att Västerleden skulle hanteras inom ramen för det nationella stamvägnätet. Svaret är därför att överenskommelsen står fast. 2. Avser regeringen att tillmötesgå Stockholms läns landstings begäran om regeringsbeslut som möjliggör Västerledens utbyggnad? Stockholms läns landsting har i en skrivelse till mig hemställt att Västerleden skall byggas ut med stöd av alternativ finansiering. Regeringen ser alternativ finansiering av infrastrukturobjekt som ett intressant sätt att sprida risktagande och ta till vara den privata sektorns kompetens. Vi kommer att noga gå igenom och överväga möjligheter till alternativ finansiering. En stor mängd objekt har av olika intressenter förts fram som lämpliga för denna typ av finansiering. Västerleden i Stockholm är ett av dessa. Då ärendet således är under beredning i Regeringskansliet är det inte möjligt att i dag svara på frågan. 3. Är regeringen beredd att medverka till Västerledens utbyggnad trots att den hotar betydande natur och kulturvärden i Stockholmsregionen? Vad gäller Västerledens hot mot natur och kulturvärden finns det en lagstadgad process enligt bl.a. miljöbalken som föreskriver hur avvägningen mellan olika intressen ska ske. Om en finansiering av Västerleden beslutas går denna planerings och prövningsprocess i gång, parallellt med utrednings och projekteringsarbetet. Mot bakgrund av att finansieringen ännu är oklar och planerings och prövningsprocessen ännu inte startats är det för tidigt att nu ta ställning till om regeringen är beredd att medverka till 4. Är regeringen beredd att ignorera resultatet i den folkomröstning om Västerleden som hölls 1991? Den lokala opinionens åsikt om Västerleden har självklart betydelse för våra eventuella ställningstaganden. Men samtidigt måste man komma ihåg att trängselsituationen på Stockholms genomfarter och infarter drabbar trafikanter från hela länet, inte bara Ekerö. Stockholm är beroende av ett transportsystem med god tillgänglighet och tillförlitlighet för att kunna fungera som storstad. Samtidigt måste hänsyn tas till övriga transportpolitiska mål som t.ex. en god miljö och en säker trafik. Frågan om Stockholms transportsystem är därför av stor regional och nationell betydelse. I planeringen av vägar tillvaratas lokala intressen genom ett flertal samrådstillfällen under processens gång. Min bedömning i det här fallet är att folkomröstningens resultat inte är något hinder för ett framtida eventuellt beslut om utbyggnad av en förbifart väster om Stockholm.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som innehöll en del självklarheter men ändå gav en bild av vad regeringen anser. Jag måste också ställa några frågor till, en del av lite mjukare karaktär och en del lite mer spetsiga. Den första och lite mjukare frågan blir om näringsministern någon gång har befunnit sig i Lovöns kulturlandskap eller i lugnet i Grimstaskogen. Har han själv känt behovet av att i de stora tätorterna ha gröna lungor och gröna kilar och behovet av att se till att storstadsmänniskan har en god natur och kulturmiljö? Fru talman! Om man riktigt har känt det här, talar man i andra termer än statsrådet gör när han säger att det ska vara en lagstadgad process med samråd, om man ska ge sig på natur och kulturvärdena. Så är det naturligtvis enligt lagstiftningen, men det är här lite en fråga om att skaffa sig en känsla för vad storstadsmänniskan och storstadsmiljön kräver. Det är klart att det som vi kan kalla betongpolitik är storstadsfientlig, och det kan också sägas att med en aktiv regionalpolitik hade förutsättningarna för att hålla Västerledens trafikströmmar borta varit annorlunda. Fru talman! Låt mig så gå in lite på det som statsrådet svarade. Han säger att överenskommelsen från 1997 står fast, men ändå håller han öppet för att en vital del av Dennispaketet, nämligen Västerleden, ska kunna bli av. Man måste då lite tydligare fråga sig hur det kommer sig att statsrådet över huvud taget försvarar existensen av ett projekt som i sig, allt annat lika, beräknas öka vägtrafikarbetet i Stockholms län med ca 3 %, samtidigt som vi har oerhörda problem med att klara koldioxidmålet. Hur kan man försvara ett sådant projekt eller åtminstone hålla öppet för det? Den andra viktiga frågan är vem som kommer att drabbas ekonomiskt om man på det här sättet åtminstone bakvägen satsar statens pengar på ett samhällsekonomiskt väldigt olönsamt projekt. Fru talman! Detta leder fram till en sammanfattande fråga. Ärendet är nu under beredning, och ministern säger att han då inte kan svara på frågan hur han ställer sig till landstingets begäran. Det är väl i någon formell mening riktigt, men kan inte Björn Rosengren tala om vad han egentligen tycker i den här frågan? Det är, fru talman, inte förbjudet för ministrar att tycka i en fråga som under mycket lång tid har tuggats och ältats i den politiska processen. Fru talman! Jag blir vidare lite orolig över vad Björn Rosengren säger om den kommunala demokratin. Det innebär i klartext att han och regeringen anser att folkomröstningsreultatet kan köras över, om man vill bygga ut Västerleden. Min fråga blir då vad Björn Rosengren anser är innebörden av den folkomröstning som ägt rum och dess resultat. Om den inte innebär att man kan sätta stopp för Västerleden, vilka besked har den gett som statsrådet har brytt sig om? Fru talman! Jag ska i nästa inlägg komma tillbaka till finansieringen. Näringsministern bör förbereda sig på att berätta lite mer om hur han tänkt sig den finansiering som nu ska äga rum.
Fru talman! Medan Lennart Daléus argumenterar för att i stort sett inga vägar ska byggas i Stockholmsregionen, vill jag gå från det andra hållet. Jag trodde att interpellationssvaret skulle innehålla någonting mer konkret om Västerleden, men tyvärr gör det inte det. Vi vet att befolkningen i Stockholm ökar med 15 000-20 000 personer varje år. Det är bara köer, köer och mer eller mindre trafikkaos. Essingeleden byggdes 1968. Sedan dess har i stort sett ingenting gjorts i Mälarsnittet. Essingeleden byggdes för ca 90 000 bilar per dygn, men tar i dag emot 140 000 150 000 bilar per dygn, om man till detta räknar den nya trafik som tillkommer när Nynäsleden står klar och som ska avleda trafik från Skanstullsbroarna mot Essingeleden. Det är ett kolossalt stort bekymmer. Stockholm 1 timma och 20 minuter med bil. Dessa trafikförhållanden är helt och hållet oacceptabla. Någonting måste göras. Därför har jag ett par konkreta frågor. Vad vill regeringen göra för att lösa Stockholms allt svårare trafikproblem? Vilken tidsplan arbetar regeringen utifrån?

Fru talman! Jag hör inte till dem som har medverkat till Dennispaketets haveri. Så här i efterhand är det lite lustigt att påminnas om att Centern hade ett finger med i spelet - men det är inte så lätt att komma ihåg alla detaljer. Men jag kommer däremot ihåg att Västerleden planerades att inte gå genom Lovöns grönområden och genom Grimstaskogen men däremot under. Det skulle bl.a. medverka till att naturreservatet som planerades i Grimstaskogen skulle kunna genomföras. Det stora haveriet i Dennispaketet var däremot socialdemokraternas svek mot överenskommelsen mot sina avtalspartner. Nu är detta historia, men det har lämnat stora förtroendeklyftor efter sig. Stockholms stora infrastrukturfrågor ligger för fäfot eller, om man så vill, Stockholms trafikproblem är en helt oharvad träda. Resultatet av dåvarande Kommunikationsdepartementets, jag törs nästan säga, sabotage mot Dennispaketet ska inte underskattas. Trafikanterna i Stockholm underskattar inte resultatet, dvs. inte de som dagligen sitter i bilköer som aldrig tycks ta slut eller ens ta eftermiddagspaus, och inte heller de 72 % av resenärerna som reser med kollektivtrafiken till arbetet. De upplever dagligen hur deras kollektivtrafik dras med stora kapacitetsproblem. Jag behöver inte ens säga: Gröna linjen. Men jag kan konstatera att det lär inte vara lätt att bygga ut kollektivtrafiken så att den kan öka kapaciteten i någon större utsträckning över den europeiska rekordnivå som Stockholms kollektivtrafik i dag har. Det enda, fru talman, skulle möjligen vara att med hjälp av bussar på nybyggda vägar öka kollektivtrafikens kapacitet. Förr har hotande trafikinfarkter i Stockholmstrafiken klarats med hjälp av nya vägar. På 30-talet kom Västerbron och Tranebergsbron till. På 60-talet avlastade Essingeleden Västerbron, och S:t Eriksgatan kunde återigen användas på ett anständigt sätt. Essingeleden minskade andelen genomfartstrafik från Stockholm tar varje år emot 15 000-20 000 nya invånare som har svårigheter att få arbete i mellansvenska bruksbygder och i norrländska basindustrier. Det är tragiskt att vissa delar av vårt land på det sättet avfolkas, men det är glädjande att det är någonstans som det finns arbete. Det är tragiskt att regeringen och dess stödpartier, i den här frågan inkluderande Centerpartiet, har så svårt att medverka till att Stockholm får en övergripande lösning på trafikproblemen. Det är nödvändigt att lösa trafikproblemen för att kunna öppna nya områden för bostadsbyggande och därmed kunna ta emot de nytillkommande medborgarna. De nya stockholmarna har haft nog med problem hemmavid, där de många gånger har fått gå lång tid utan jobb. När de så flyttar till huvudstaden och får jobb, ska de då behöva tillbringa en stor del av sin fritid i bilköer eller med att vänta på en kollektivtrafikapparat som inte klarar sina uppgifter? De nya stockholmarna känner sig manade att flytta till storstaden. Vad har de gjort för ont för att drabbas på det sättet? Bl.a. Västerleden behöver statsmakternas stöd moraliskt och ekonomiskt för att komma något närmare de ekonomiska förutsättningar som råder för vägbyggande i andra delar av landet.
Fru talman! Får jag börja med att svara på Lennart Daléus fråga om min känsla för gröna områden och Lovön. Jag är infödd stockholmare. Jag kan Stockholm, och jag är djupt förälskad i alla de gröna fina områden som finns här. När det gäller Lovön och diskussionerna om Västerleden, vill jag hänvisa till vad Carl-Erik Skårman sade om planeringen. Låt mig få ge en bild av hur det är i Stockholm. Mälaren och Saltsjön delar Stockholm i två jämnstora delar. För bilisterna finns bara fem möjligheter att ta sig mellan de två regiondelarna. Det är via Essingeleden, Västerbron, Centralbron samt via Munkbroleden och Skeppsbron i Gamla stan. Ingen ny kapacitet har tillkommit de senaste 30 åren. Förhållandena har varit likadana sedan Essingeleden och Centralbron byggdes i mitten av 60-talet. Varje dag passerar 320 000 bilar över Saltsjön-Mälar-snittet. Samtliga fem genomfarter är nu maximalt belastade under högtrafiken på morgonen och eftermiddagen. Det har sagts här att befolkningen ökar med 20 000 personer per år. Utvecklingen har pågått under hela 90-talet. Det innebär att länet under det senaste decenniet har haft en befolkningsökning som är större än invånarantalet i landets fjärde största kommun, Stockholms befolkningsökning har tillsammans med den allmänna konjunkturuppgången lett till att trafiken på Essingeleden ökat med ungefär 10 % under 90-talet. Eftersom leden är maximalt utnyttjad under högtrafiken blir följden av trafikökningen att högtrafikperioden blir tidsmässigt längre. Beräkningar visar att trängsel råder på Essingeleden ungefär tre timmar per dag. Denna siffra beräknas stiga. För bilisterna innebär detta att man dels riskerar att sitta i långa köer, dels att man dessutom inte kan förutspå vilken tid resan kommer att ta. Både framkomligheten och tillförlitligheten blir således lidande. Trängseln på Essingeleden innebär inte bara minskad framkomlighet och tillförlitlighet. Även miljömässigt vill jag påstå att den är en stor belastning. Vägverket gjorde förra sommaren en detaljerad studie av trafiksituationen på Essingeleden en slumpmässigt utvald dag. Studien visade att under morgonens högtrafikperiod tog en bilresa de tolv kilometerna från Bredäng, söder om Stockholm, till Norrtull nästan en timme i anspråk. Medelhastigheten var 14 kilometer i timmen. Bränsleförbrukningen under de fyra långsammaste kilometerna var 2,5 liter per mil, dvs. mer än tre gånger den normala. Det innebär ökat utsläpp av luftföroreningar och koldioxid. Detta är sagt för att ge en bild. Kollektivtrafiken borde byggas ut och vara bättre. Då får jag vända mig till de moderata ledamöterna i riksdagen som har ett stort ansvar för detta. Jag vill också säga detta: När vi talar om frågan "Varför gör inte regeringen någonting?" borde man också vända sig till de borgerliga som regerar här i länet och som inte kommer överens om hur man ska göra. Jag kräver faktiskt, om vi ska kunna lösa trafikproblemet och om vi i regeringen ska kunna medverka, att det finns en samstämmighet här i länet. Jag ska be att få återkomma till kollektivtrafiken.
Fru talman! Nu när man hör näringsminister Björn Rosengren prata i fyra minuter blir man ju mycket oroligare än vad man var från början.

Jag hoppas att fru talman noterar det: Icke ett ord om det som ska balanseras åtminstone i den som det heter lagstadgade processen. Nu hörde jag att Björn Rosengren - och det visste jag ju - känner till Stockholm av egen erfarenhet, milt uttryckt. Men det borde ju leda till att han åtminstone säger någonting om de värden som ska balanseras mot de här trafikaspekterna. Hade han gjort det så hade han kommit fram till att det inte bara innebär att man stör - om jag nu ska ta ett försiktigt ord - naturoch kulturvärden. Även om man sedan inte drar fram leden genom alla de gröna avsnitt som vi kan behöva vårda i västra Stockholmsområdet är det ju självklart att de påverkas av den här dragningen. Men även om Björn Rosengren inte hade nämnt det borde han ju ha kommenterat detta att ökningen av trafiken på det sätt som Västerleden skulle komma att innebära för med sig att vi får avsevärda problem att klara av våra koldioxidmål utöver de problem som vi redan har. Sedan, fru talman, säger inte Björn Rosengren någonting om hur han med sina utgångspunkter ser på de demokratiska aspekterna, dvs. konsekvenserna av den folkomröstning som har genomförts. Jag ska upprepa den frågan: Den folkomröstning som har genomförts och som har givit ett tydligt utslag om att de lokalt boende inte vill ha Västerleden; vad menar Björn Rosengren att den har för innebörd? Hur skulle den komma att påverka regeringens ställningstagande? Jag ska också för ordningens skull, fru talman, modifiera något de frågor som jag har ställt i interpellationen. Jag frågade där om regeringen avser att tillmötesgå Stockholms läns landstings begäran om regeringsbeslut som möjliggör Västerledens utbyggnad.

Då skulle vi känna oss lite tryggare i alla fall, när vi går härifrån. Sedan, fru talman, vill jag övergå till finansieringen. Det är lite dunkelt kring den. Vem ska betala? Regeringen nämner inga detaljer.

Fru talman! Jag noterar att den analys som näringsministern gjorde i sitt senaste inlägg mycket väl stämmer överens med den analys av behoven av åtgärder som har gjorts från den moderata sidan. Jag tog kontakt med Vägverket i dag på förmiddagen, och det visade sig att skulle vi i dag kunna få klart med att få ett besked från regeringens sida så tar det mellan fem och sex år innan planläggning, miljöprövning och mycket annat är klart, och sedan tar det fyra, fem, kanske uppåt sex år för att över huvud taget få Västerleden klar. Det här gör ju, fru talman, att det är kolossalt viktigt att vi på något sätt får ett klart besked. Det var därför som jag också ställde två frågor till näringsministern: Vad vill regeringen göra konkret för att lösa Stockholmsregionens svåra trafikproblem och vilken tidsplan arbetar regeringen med? Från moderat sida har vi i den partimotion som lämnades i samband med budgeten givit en klar signal om att vi från moderaternas sida är beredda att anslå 30 miljarder under en treårsperiod bara för att öppna möjligheten att kunna komma fram till en överenskommelse med en majoritet i regeringen eller i riksdagen som gör det möjligt att få i gång det här projektet.

Fru talman!

Vad sedan gäller tunnelfrågorna under Lovön ska inte jag lägga mig i den diskussion som statsrådet och Lennart Daléus har, men det kan ju leda till att det inte blir några avfarter från tunneln på Lovön, och det kanske vore det bästa sättet att bevara Lovön. Men Vägverket beräknar att bilköerna kommer att öka mycket kraftigt den närmaste tioårsperioden, och befolkningen kommer att behöva anpassa sitt arbete till trafikköernas storleksordning.

Fru talman! Till Lennart Daléus vill jag säga att jag har ett stort engagemang och förståelse för natur och miljö. Som Lennart Daléus mycket väl känner till dras det inte en vägstump, inte en meter, utan att det prövas enligt miljöbalken. Det är också så att under min korta tid har jag varit med och avstyrt stora vägbyggen just på grund av naturen och miljön och just på grund av att det inte har varit lämpligt att dra en väg där eller där. Lennart Daléus vet mycket väl att alla står inför denna viktiga miljöprövning när någonting ska byggas. Det jag gjorde var att jag gav en bild av hur trafiksituationen ser ut i Stockholm. Har Lennart Daléus någon gång åkt i en bilkö här i Stockholm? Har Lennart Daléus någon gång varit vid Lovudden och sett hur trafiken ser ut när man ska in från Söder in hit till Stockholm där många av arbetsplatserna finns? Det är kaos! Och det är klart: Jag säger inte ja till Västerleden, och jag säger inte nej till Västerleden, utan jag har fått en förfrågan, och det är väl rimligt att detta bereds med utgångspunkt i hur trafiksituationen ser ut. Det har varit min utgångspunkt. När det sedan gäller finansieringen vill jag säga att vad vi prövar är en s.k. PPP-lösning, dvs. att hitta både offentlig och privat finansiering. Hur det exakt ska se ut kan jag inte svara på - kunde jag det så skulle jag det - utan det utreder vi, och det bereder vi också på Regeringskansliet. Vad sedan gäller att moderaterna här har en motion om 30 miljarder för att klara av trafiksituationen i Stockholm - ja, det är imponerande. Men mig veterligt kommer det sig av att de ska ta bort Botniabanan och lite annat som ska skäras bort i budgeten. Så har jag uppfattat det. De här 30 miljarderna kan ju inte moderaterna ta från himlen, utan någonstans måste de skäras, och då tycker jag inte att det är så imponerande. Stockholm är Sveriges huvudstad. Stockholm konkurrerar med andra huvudstäder. Det är viktigt att Stockholm ges möjligheter att utvecklas på ett sådant sätt att vi har en fungerande arbetsmarknad här. För att få en fungerande arbetsmarknad måste vi ha en trafiksituation som är något så när normal.

Fru talman! Man söker lugn och ro och trygghet i livet. Så förstörs det plötsligt när Moderaterna från sin sida faller och gör som Björn Rosengren sade: Vi gör samma analys. Då börjar det bli illavarslande när Socialdemokraterna och Moderaterna gör samma analys av Dennispaketets upplösning, det Dennispaket om vilket Centerpartiet och Socialdemokraterna i sin tur var överens. Jag ska för tydlighetens skull säga, fru talman, att jag menar att planerandet av Västerleden på alla sätt strider mot de tankar som låg bakom Dennispaketets upplösning. Det strider mot tankegången att inte ha den typen av storskaliga lösningar på trafiken i Stockholm. Det är självklart att jag också har suttit i bilköer i Stockholm, visst har jag gjort det. Men jag ser inte att utvecklingen av ytterligare trafikapparater av det storskaliga slag som näringsministern sade är en normal trafiksituation. Vad är en normal trafiksituation enligt näringsministerns bedömning? Det är självklart att det innebär att vi måste ta större hänsyn till de värden som finns bl.a. runt det som är tänkt att vara Västerleden. Jag ska summera för egen del - jag fick inget svar på mina frågor. Det är uppenbart att regeringen kan tänka sig att säga ja till Västerleden. Det råder ingen tvekan om detta. Man kan tänka sig att kunna medverka till utbyggnaden, trots att den hotar natur och kulturvärden. Det är uppenbart att regeringen ignorerar, inte bryr sig om, den folkomröstning som fick en majoritet och som sade nej till utbyggnaden av storskaliga trafikprojekt.
Fru talman! Jag får återkomma till kollektivtrafiken. Två av tre som åker till innerstaden åker kollektivt. Därav kan man säga att vi i en internationell jämförelse har en hög frekvens när det gäller att utnyttja kollektivtrafiken. Det är glädjande att höra att man ska bygga ut och rusta upp den ytterligare. Det finns behov av det. Därav följer också att även om vi bygger ut och gör kollektivtrafiken kraftfullare måste vi ändå ta ställning till att bygga ut vägnätet. Vi kommer inte att klara trafiksituationen annars. Jag håller inte med Moderaterna. Jag försöker att beskriva fakta. Om sedan någon annan tycker att det är rimligt får jag acceptera det. Jag beskriver en faktabild: så här ser det ut. Det är svårt att förneka detta. När det gäller natur och kulturvärden kommer jag inte att bidra till att man bygger stora vägnät eller trafikapparater som slår sönder, inte tar hänsyn till eller värnar natur och kulturvärden. Det gör inte vi. Det kan Lennart Daléus känna sig helt lugn i. Om sedan ett lokalt intresse har en stark trygghet i och omfattas av ett starkt engagemang och innebär att man värnar någonting verkligt när det gäller naturoch kulturvärden, kan man inte köra över det. Men det finns också nationella viktiga värden som ibland måste sättas över det lokala intresset om detta land ska fungera. Det är detta jag försöker ge uttryck för. Jag har inte tagit ställning till Västerleden, det vill jag avslutningsvis säga.

Fru talman! Ragnwi Marcelind har frågat mig vad jag avser att göra för att mildra de dramatiska effekter som uppstått i Gävleborgs län till följd av indragningen av arbetsmarknadspolitiska medel och att fler blir socialbidragsberoende i länet. Vidare frågar Ragnwi Marcelind vad jag avser att göra för att komma till rätta med långtidsarbetslösheten och för att de arbetshandikappade inte ska drabbas. Ragnwi Marcelind påstår att jag inte har satt mig in i konsekvenserna av de indragna medlen för arbetsmarknadspolitiken. Jag ska därför upprepa det jag sagt i tidigare svar. Jag följer utvecklingen mycket noga, och jag är djupt oroad av de rapporter som kommer från vissa län om att medlen är slut och att människor riskerar att fara illa. Orsaken till att regeringen minskade Arbetsmarknadsverkets åtgärdsanslag var att den totala arbetslösheten i Sverige har sjunkit kraftigt under det senaste året. Jag vet också att den starka tillväxt som Sverige för närvarande upplever inte kommer alla regioner och individer till del, Gävleborgs län som fortfarande har en hög arbetslöshet är ett sådant exempel. AMS mellan länen. Vid fördelningen tar AMS hänsyn till de regionala arbetsmarknadernas förutsättningar. Förutsättningarna mellan länen beaktas alltså noga då AMS och länsarbetsnämnderna fördelar de arbetsmarknadspolitiska medlen. Samma hänsyn till de olika länens arbetsmarknadssituation görs självklart då det är fråga om ett indrag. Ett antal län har haft mycket svårt att anpassa sig till de nya förutsättningarna, däribland Gävleborgs län. I september, dvs. efter nio månader av budgetåret, hade Gävleborgs län förbrukat över 85 % av sina medel. Denna kraftiga medelsförbrukning kan omöjligt förklaras av regeringens indrag. Regeringen har dock sett allvaret i denna situation och har därför den 9 september beslutat att AMS får en höjd anslagskredit med 640 miljoner kronor att fördela till länen. Detta innebär att AMS ekonomiska beslutsutrymme för åtgärder i år är större än de utgifter AMS hade förra året. Gävleborgs län är ett av de län som fått en utökad anslagskredit. Länet har fått den höjning av anslagskrediten som man har begärt, bl.a. för att klara utförsäkringarna. Jag har sagt att antalet utförsäkrade inte ska få öka på grund av medelsbrist. Arbetsmarknadsverket har bl.a. genom den förhöjda krediten möjlighet att förhindra att antalet utförsäkrade ökar. Hittills under detta budgetår är antalet utförsäkrade klart lägre än föregående budgetår. Detta gäller även för Gävleborgs län. Vad gäller långtidsarbetslösa vill jag säga att det är viktigt att de nu får del av konjunkturuppgången och får riktiga jobb. Det gäller främst de som varit inskrivna långa tider vid arbetsförmedlingarna. Det antalet minskar nu, även i Gävleborgs län. Det är glädjande, och minskningen bör kunna bli ännu kraftigare med det förhöjda anställningsstödet. Jag vill nu också tydligt klargöra för Ragnwi Marcelind att regeringen inte har minskat anslaget för särskilda åtgärder för arbetshandikappade med 200 miljoner kronor. Anslaget har förstärkts med 90 miljoner kronor under innevarande budgetår och kommer att förstärkas med ytterligare 30 miljoner nästa år. Det som har hänt är att Arbetsmarknadsverket överskred budgeten med ca 300 miljoner kronor förra året. Det betyder att AMV de kommande budgetåren måste minska sina utgifter med ca 210 miljoner kronor för att komma i balans. Hur denna minskning ska fördelas tidsmässigt och geografiskt är en fråga för Jag vill också tillägga att AMS har i uppdrag att utveckla metoder, kompetens samt uppföljnings och utvärderingsinsatser för hanteringen av åtgärden lönebidrag. Mot denna bakgrund finner jag inte någon anledning att nu vidta några ytterligare åtgärder med anledning av Ragnwi Marcelinds interpellation.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Björn Rosengren för svaret, även om jag tvingas inse att vi inte ser på arbetsmarknadsproblemen i Gävleborg på samma sätt. Jag förstår inte heller allt i Rosengrens resonemang. fanns i Gävle. Det är inte svårt att förstå att denna ekvation inte går ihop. Antalet nyanmälda platser under september var 23 % färre jämfört med för ett år sedan. Av de nyanmälda platserna har 142 en varaktighet på mindre än tre månader. 10 % färre personer fick jobb under september jämfört med för ett år sedan. De riktiga jobben lyser alltså med sin frånvaro i Gävleborg. fler än för ett år sedan. Ändå säger näringsministern i sitt svar att antalet långtidsarbetslösa i Gävleborgs län minskar. I frågesvaret från den 9 augusti sade näringsministern att besparingen inte får leda till att antalet utförsäkrade ökar, och han försäkrade att han följde utvecklingen, vilket han också har sagt här i dag. Det räcker inte längre som svar till de 30 personer - och då har jag inte räknat in de senaste veckornas händelser - som fick anmäla sig som sökande till socialbidrag på grund av de hade blivit utstämplade. Sedan vill näringsministern tydligt förklara för mig att regeringen inte har minskat anslagen för de arbetshandikappade. Tydligt eller inte, men för mig får det inte ihop. Först har man dragit in 300 miljoner - det går klart att avläsa ur propositionen. I vårpropositionen satsar man 90 miljoner, men fortfarande innebär det ett minus jämfört med utgångsläget på Sedan säger man att man ska tillföra ytterligare 30 miljoner. Men för mig blir det fortfarande ett minus på 180 miljoner. Då skriver näringsministern i svaret att Arbetsmarknadsverket ska minska sina utgifter med 210 miljoner för att komma i balans. Verkligheten är den att i Gävleborgs län infördes anställningsstopp i början av sommaren för arbetshandikappade, och det stoppet har inte upphävts på grund av bristande resurser från AMV, eftersom man hade överskridit sin budget med 300 miljoner. Ska då de arbetshandikappade straffas för att Arbetsmarknadsverket inte kan sköta sin budget? Kan ministern svara mig på den frågan! För bara någon timme sedan hölls en hearing i andrakammarsalen. Där påpekade man också effekten av att lönebidraget har dragits in under 1999. Och vad är det som händer nu? Jo, Samhall drabbas. Man kan alltså inte slussa ut de arbetshandikappade i s.k. riktiga jobb därför att det inte finns lönebidrag till dessa personer. Jag tycker att det är nödvändigt att tillförsäkra arbetshandikappade möjligheten till ett fortsatt aktivt liv. Besparingar i AMS-åtgärder har bevisligen fått arbetslösheten att öka. Och jag vill då fråga: Är det rimligt att detta drabbar de arbetshandikappade?

Fru talman! Jag ska börja med att informera Ragnwi Marcelind om att Kristdemokraternas förslag till budget innebär en minskning av medel till arbetsmarknadspolitikens utgiftsområde som motsvarar nästan 2,5 miljarder kronor. Eftersom Kristdemokraterna inte redovisar hur denna minskning ska fördelas på anslag eller län tar jag mig friheten att räkna utifrån regeringens anslagsfördelning och AMS nuvarande länsfördelning. För Gävleborgs län innebär Kristdemokraternas förslag en minskning med drygt 50 miljoner kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och en minskning med nästan 20 miljoner kronor för särskilda insatser för arbetshandikappade. Det är rimligt att jag utgår ifrån era motioner och era ställningstaganden när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Därmed är det som jag säger överlägset bäst för både arbetshandikappade och arbetslösa, eftersom vi fördelar mer pengar än vad ni hade gjort om ni hade hanterat arbetsmarknadspolitiken på ert sätt. Sedan vill jag ta upp frågan om långtidsinskrivna, och då har jag veckostatistiken framför mig. Enligt statistiken för Gävleborgs län har antalet långtidsinskrivna minskat med 202 personer under den senaste veckan. Antalet utförsäkrade har minskat i förhållande till föregående år. Så är det. Men låt mig ändå ansluta mig till det som Ragnwi Marcelind säger, att det är självfallet oacceptabelt att människor utförsäkras. Om det bara är en enda arbetshandikappad individ som vi inte kan hantera är det oacceptabelt. Jag har mycket noga följt utvecklingen i Gävleborgs län och i några andra län där det finns problem, och jag har också meddelat AMS att man nu får gå igenom dessa län och försöka tillföra dem mer pengar, eftersom AMS har mer pengar att fördela. Sammanfattningsvis driver vi nu en arbetsmarknadspolitik som leder till att alltfler får jobb. Vi ökar sysselsättningen kraftigt. Vi minskar åtgärderna med ca 50 000. Däremot har den öppna arbetslösheten ökat något under de senaste veckorna totalt sett över landet. Men sysselsättningen har ökat kraftigt. Antalet sysselsatta timmar har ökat, och antalet s.k. konjunkturberoende åtgärder har minskat kraftigt. Men - och det är min poäng - antalet utförsäkrade har inte ökat, inte någonstans och inte heller i Gävleborgs län. Skulle det visa sig att antalet utförsäkrade ökar kraftigt kommer vi - och det har jag sagt tidigare här i kammaren - att vidta åtgärder för detta. Det vore intressant om jag kunde få en förklaring till Kristdemokraternas förslag. Var ska de 2,5 miljarderna tas ifrån? Skulle det bli bättre för Gävleborgs län om man tog bort 2,5 miljarder?

Fru talman! När det gäller historieskrivning kan vi självklart ge olika bilder utifrån vilket utgångsläge vi har. Angående vårt motionsalternativ vet jag att vi hade 30 miljoner utöver vad regeringen anslog just till arbetshandikappade eller lönebidragstjänster. Vi vet att Gävleborgs län är ett oerhört drabbat län, inte minst av utflyttning och en hög arbetslöshet. Det som har skett under den senaste tiden - om Björn Rosengren ser på statistiken - är att äldre i högre grad har blivit arbetslösa. Antalet arbetslösa personer mellan 45 och 54 år har ökat. Det är en grupp som har väldigt svårt att komma tillbaka till arbetslivet igen. Arbetsmarknadens sysselsättningsåtgärder har minskat tack vare att vi inte har de resurser som vi behöver i Gävleborg för att sätta människor i arbete. Det har gjort att man i våras införde ett anställningsstopp för arbetshandikappade. Jag kan inte åka hem och försvara mig inför de arbetshandikappade i Gävle kommun och Gävleborgs län att vi inte kan skapa möjligheter för att de ska komma ut i arbete. Det borde också Björn Rosengren tänka på. Man kan ha två sätt att handskas med detta att Arbetsmarknadsverket inte har kunnat hantera sin budget. Antingen låter man det gå ut över t.ex. arbetshandikappade eller också sätter man in resurser så att Arbetsmarknadsverket kan hantera de pengar och resurser som man har fått till sitt förfogande. Det står också i svaret från Björn Rosengren att Arbetsmarknadsverket ska utreda, utvärdera och komma tillbaka med förslag om hur man ska hantera pengarna. En annan sak som hände i vårt län var att de frilänspengar som ställdes till vårt förfogande, 162 miljoner kronor, tydligen inte gick till åtgärder för de arbetslösa. Eller också gjorde de det, och det var ett så stort behov att de gick åt. I dag innebär det att när regeringen tog tillbaka 73 miljoner kronor, som man gjorde när man drog tillbaka de här pengarna, drabbade det ytterst de människor som är i behov av arbete, framför allt arbetshandikappade. Enligt den hearing som vi hade nyligen i andrakammarsalen skulle de arbetshandikappade efter rehabilitering behöva slussas ut från Samhall till riktiga jobb i samhället. De hindras på grund av det beslut som har fattats av regeringen. Jag ser på människan och på hur det här har slagit i Gävleborgs län, och jag är djupt oroad, Björn Rosengren, för konsekvenserna för den lilla grupp i samhället som kanske inte alltid häver upp sin röst och ropar på stöd. Jag tänker då på de arbetshandikappade.
Fru talman! Jag har tagit fasta på två olika saker i Björn Rosengrens svar till Ragnwi Marcelind, och det är att näringsministern följer utvecklingen och att han är djupt oroad. Om Björn Rosengren följer utvecklingen vet han att Gävleborgs län tillhör de län som har den absolut högsta arbetslösheten i Sverige; den är näst högst bland de länen. Han vet också att Gävleborgs län har en förändring i arbetslöshet, så att det är en ökad arbetslöshet i länet. Jag hoppas att näringsministern känner till det. Det är mycket bekymmersamt i Gävleborgs län, som både Ragnwi Marcelind och jag lever i. Att näringsministern är oroad har jag full förståelse för, men är han oroad kan han som näringsminister försöka göra något åt det. Det här är kritiken mot näringsministern: näringsministern gör ingenting för att det ska bli ett bättre förhållande för sysselsättningen i Gävleborgs län är ett län som har mogna arbetsmarknader. De har låg tillväxt. De är dåligt anpassade till kompetens och tjänster. Vi har i länet få företag som har som målsättning att växa. Företagandet har blivit mera levebrödsföretag. Det beror naturligtvis på företagsklimatet i länet och i landet. Här är Björn Rosengrens roll att se till att få ett bättre företagsklimat. Det skulle kunna göra att vi fick en ökad sysselsättning. Ragnwi Marcelind har tagit upp de handikappades och de arbetshandikappades situation. Vi har också en annan situation i länet. I min hemort, som är en liten ort som heter Kilafors i Hälsingland, finns det ett företag med drygt 20 anställda som nu eventuellt kommer att tappa hela sin tillverkning på grund av att Samhall utkonkurrerar företaget. I detta lilla samhälle, med ungefär 1 500 invånare som är djupt drabbade av arbetslöshet, kan vi tappa ytterligare 20 arbetstillfällen på grund av att Samhall kan lämna bättre offerter och dumpar priserna. Jag skulle vilja höra näringsministerns inställning till att Samhall tar över arbetstillfällen för företag i drabbade orter. Jag vore tacksam om jag kunde få en kommentar till det.

Fru talman! Får jag börja med konstaterandet att vi får gå tillbaka till 60-talet för att se en så bra tillväxt som vi har i dag i Sverige. Det har kommit drygt 100 000 nya jobb det senaste året. Vi har en tillväxt som få länder i Europa kan skryta med. Vi har en företagsutveckling när det gäller både att starta nya företag och att minska konkurser som få länder kan skryta med. Vi har väldigt svårt att se något liknande under modern tid i Sverige. Därmed vill jag konstatera att det går bra för Sverige. Det finns län som historiskt och på andra sätt har varit beroende av de s.k. basnäringarna. Dit hör även mitt eget län, Norrbotten, som har högre arbetslöshet än Gävleborg. Jag tror mig alltså förstå vad som händer. Jag vill än en gång säga att jag har tittat på Gävleborgs län. Länsarbetsnämnden där har begärt extra pengar och har fått de pengar som de har begärt. Om de begär mer pengar och kan visa att de behöver dem för åtgärder därför att folk blir utförsäkrade ska de få det. De pengarna finns på AMS. Därmed menar jag att det är lite magstarkt att stå här mastodont och tala om för mig att jag inte gör något. Är det någon som har gjort något på arbetsmarknaden under det senaste året är det denna regering. Vi har ju vänt från hög arbetslöshet till tillväxt i dag. Det har också sina nackdelar, bl.a. regionala obalanser. Jag vill alltså konstatera detta: jag tittar på statistiken och kan se att den öppna arbetslösheten, som jag sade tidigare, nu ökar något över hela landet. De konjunkturberoende åtgärderna har minskat med ungefär 50 000. Det finns alltså medel att öka de konjunkturpolitiska åtgärderna. Det saknas inte pengar, utan pengarna finns. Men länsarbetsnämnderna får, liksom Gävleborgs läns länsarbetsnämnd, hemställa om att få mer pengar om det visar sig att det blir ökade utförsäkringar, om det är som ni säger. Däremot ökar sysselsättningen kraftigt fortfarande. Det är det som är poängen. Det är det som är det nya med arbetsmarknadspolitiken. Det gäller att driva en arbetsmarknadspolitik där sysselsättningen ökar. När det sedan gäller Samhalls roll vet jag inte vilken uppfattning Ragnwi Marcelind har. Låt mig ändå konstatera att Samhall spelar en väldigt viktig roll. Samhall är nog det viktigaste instrument vi har för arbetshandikappade, och därför ska vi värna om Samhall. Det är ett av de viktigaste instrumenten. Jag vill också påstå att inget land i världen har lyckats så väl med att bygga upp den organisationen som vi har gjort. Jag kan inte svara på ett enkelt påstående att Samhall konkurrerar ut andra företag. Jag tror inte att det är sant. Själva ingången är att man inte gör det, men skulle det visa sig att man gör det någonstans får vi ta upp en diskussion. Jag kan alltså inte säga att det är så bara efter ett enkelt påstående, men om det skulle visa sig att det är så får vi självfallet titta på det.
Fru talman! Min syn på Samhall kan jag gärna redogöra för. Jag tycker också att Samhall är en oerhört viktig del i samhället. Problemet med Samhall har varit att sedan man måste se till att ta fram lönsamhet har det lett till - jag har också motionerat om det i höst - att de som är verkligt arbetshandikappade inte har platsat på Samhall. De har inte kunnat leva upp till trycket att hålla produktionen uppe på den nivå som man har önskat för att uppnå sina lönsamhetsresultat. Jag tycker att det är fel. När man nu har arbetshandikappade på Samhall, som man har lyckats rehabilitera för att de ska kunna gå ut i riktiga arbeten, får det inte stoppa på att det inte finns pengar så att de kan få lönebidrag och komma ut i verksamheten. Ja, vi kan se att det inte har varit en sådan tillväxt sedan 60-talet. Men tillväxt är inte bara att det blir fler jobb. Vi kan se på tillväxten i Gävleborgs län, som handlar om att de stora företagen effektiviserar. Samtidigt har de också rationaliserat bort människorna. Det innebär att vi behöver ännu fler jobb. Tittar man på Gävleborgs län när det gäller företagande ser man att länet ligger nästan sist också på den listan, i fråga om att få människor stimulerade. Klimatet är inte sådant att de vill starta nya företag där. Sedan vill jag säga till Björn Rosengren att jag kanske har låtit väldigt bitsk här i dag. Men jag är väldigt tacksam för hälsningen som jag ska ta med till länsarbetsnämnden, att kan man tala om vad man behöver mer pengar till - och jag vet att människor faktiskt blir utstämplade dessa dagar - så ska man också få det, har Björn Rosengren sagt. Det tackar jag för och tar med mig hälsningen hem till länsarbetsnämnden.
Fru talman! Låt mig slå fast att jag delar Björn Rosengrens uppfattning att Samhall är oerhört viktig. Vi behöver Samhall, det är min grundinställning också. Men jag tycker inte att det är rätt att Samhall tar över riktiga arbetsuppgifter i fungerande företag genom att priskonkurrera ut dem. Statsrådet sade "är inte sant" och "tror inte". Det finns ett annat uttryck för "inte sant" och det är "ljuga". Är det vad statsrådet påstår att jag gör? Jag ska i så fall be att få tala om att det här hotet är en verklighet. Det går att läsa om i tidningarna. Jag förstår att Björn Rosengren kanske inte läser Ljusnan, men det gör jag. Dessutom har jag företaget mycket nära mig, så jag vet vad det handlar om. Det här är en verklighet. Det är tydligt att det finns anledning att ta en debatt senare om Samhalls roll. Tyvärr fortsätter näringsministern här med att göra en förskönande bild av verkligheten. Sysselsättningen är på en mycket låg nivå. Den är stigande, det är helt rätt. Men den är mycket lite stigande från en mycket, mycket låg nivå. Det borde ha varit en mycket, mycket högre sysselsättningsgrad i Sverige. Jag tror att det var ordet mastodont som näringsministern använde. Själv skulle jag vilja säga att det är rätt magstarkt att påstå att regeringen gör någonting. Berätta vad man gör t.ex. för att förenkla regelverket för företagare. Vad gör man för att sänka skatter? Vad gör man för en flexiblare arbetsrätt? Vad gör man för att få en bättre företagsamhetssfär? Inte ett dyft! De små, små förändringar som man försöker göra har inte visat sig verkningsfulla. Det är en handlingsförlamad regering vi har, och där är ministern ansvarig.
Fru talman! Det är magstarkt, tycker jag, att stå och säga att detta är en handlingsförlamad regering. Det har visat sig att vi har haft den snabbaste tillväxten sedan 60-talet. Det har visat sig att vi inte har haft en så stor ökning av sysselsättningen sedan 80-talet. Det har visat sig att vi, enligt de bedömningar som OECD gör om den ekonomiska politiken, bara får beröm. Det har visat sig att vi har utländska investerare som investerar i detta land ungefär 200 miljarder per år. Att då stå och säga att denna regering inte gör någonting - ja, vad är då sant och vad är lögn? Jag får sedan säga att det är tur att vi har denna begåvade regering. Det är tur att vi har en regering som kan driva en arbetsmarknadspolitik. Det är tur att vi har en regering som fördelar resurser för detta, för hade Kristdemokraterna fått bestämma hade vi haft Detta är ju ett faktum.

Det krävs en egen kraft i regionen. Det krävs att man också deltar kraftfullt i regionen för detta. Det vet jag att man gör i Gävleborgs län i de s.k. tillväxtavtalen. Dem sitter vi nu och ska förhandla om. Möjligheten att klara av detta är att det finns ett starkt engagemang i Gävleborgs län tillsammans med denna mycket goda regering. Tack.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat utrikesministern vad regeringen gjort och avser göra när det gäller Aralsjöns svåra situation och miljökatastrofen i anslutning till denna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. För 30 år sedan var Aralsjön i Centralasien världens fjärde största insjö. I dag finns där kilometervis av torr sand runt en gång blomstrande fiskebyar. I vissa delar har kustlinjen dragit sig tillbaka 120 km från den ursprungliga, och vattenvolymen är mindre än en tredjedel av vad den var 1961. Där kustlinjen har dragit sig tillbaka är marken inte bara täckt av ett saltlager, den är också starkt förorenad av jordbruks och industrikemiska restprodukter. Dessa föroreningar har förts och förs av starka vindar till kringliggande områden, där de orsakar stora hälsoproblem, inte minst för barnen, och omfattande markförstöring. De problem som regionen och dess befolkning står inför är enorma, och de drabbade länderna Kazakstan, Turkmenistan och Uzbekistan förmår inte att ensamma tackla dem. Från svensk sida är vi medvetna om problemen och omfattningen av dem och stöder flera projekt med anknytning till den ekologiska katastrofen i regionen. I Stockholm hölls våren l998 en konferens anordnad av Kungliga vetenskapsakademien, Rädda Barnen och Svenska UNIFEM-kommittén - FN:s kvinnofond - för att sprida kunskap om Aralsjön och dess problem, speciellt med inriktning på kvinnors och barns situation. I konferensen, som ekonomiskt stöddes av Sida, deltog företrädare för många länder. År 1997 anslog Sida 1,5 miljoner kronor för att utvärdera dammsäkerheten i Aralsjöbäckenet. För l998 och l999 har Sida sammanlagt anslagit 7,2 miljoner kronor för ytterligare dammundersökningar och utbildning av lokala dammexperter. Insatserna görs inom ramen för ett program för effektiv hushållning med de knappa vattenresurserna och de sker i samarbete med Världsbanken, andra givare och de berörda länderna. Med 5,5 miljoner kronor stöder Sverige också ett hälsoprogram med inriktning på regionen Karakalpakstan i Uzbekistan samt näraliggande område i Turkmenistan. Projektet inriktar sig på att förbättra hälsotillståndet för dem som drabbats av katastrofen. Sida har också, inom ramen för stöd till FN:s konvention för ökenbekämpning, anslagit 900 000 - i de centralasiatiska republikerna för information, opinionsbildning och planering av insatser kring För att komma till rätta med en katastrof av denna dimension är det väsentligt att världssamfundet uppmärksammar den och bidrar med resurser. Från svensk sida kommer vi självfallet att följa utvecklingen i och kring Aralsjön och också fortsättningsvis bidra med insatser i regionen.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på interpellationen. Aralsjön är kanske den största ekologiska katastrofen någonsin orsakad av människor. Läkare utan gränser, som i år ska få Nobels fredspris, har bl.a. insett sjöns stora betydelse, tidigare som en hälsofaktor för att bevara hälsan och numera som en sjukdomsfaktor för både människor och natur. Den har också blivit en krisfaktor för olika länder som är och har varit beroende av Aralsjön för sina liv och sin existens. Omkring fem miljoner människor bor i sjöns närhet. De bor i olika stater, i olika städer och byar som alla andra människor. På sikt är det svårt att tänka sig att människorna ska kunna bo kvar om läget inte förbättras. Egentligen är det ganska konstigt att det har varit så tyst om Aralsjön eller att den information som har gått ut om tillståndet för regionen kring Aralsjön har gått så spårlöst förbi. Har möjligen biståndsministern någon förklaring till det? Fru talman! Bomull upptar knappt 5 % av världens åkerareal, men 11 % av de jordbrukskemikalier som säljs i världen används just inom bomullsodlingen. Hela 25 % av de insektsmedel som försäljs årligen används på bomull. Uzbekistan, som är ett av länderna vid Aralsjön, svarar för nära två tredjedelar av f.d. Sovjetunionens bomullsproduktion. F.d. Sovjetunionen ligger som nummer två i världen när det gäller produktion av bomull. Floder som tidigare rann ut i Aralsjön har avletts för att bevattna det som skulle bli världens största bomullsproducerande område. Aralsjöns yta har minskat till nära hälften, och vattennivån har, precis som vi hörde alldeles nyss, sjunkit 14 meter sedan 1970. Men efter den beräkningen har det gått tio år. Det är inte bara vattenminskningen som är problemet, utan också bekämpningsmedlen. Användningen av bekämpningsmedel började i samband med andra världskriget, och den första generationen insektsmedel - de organiska klorföreningarna, t.ex. DDT - utvecklades. Till en början visade det sig att de medlen var mycket pålitliga. De tog kol på så gott som allt som över huvud taget andades i bomullsplantagen. Odlarna uppmanades till systematisk användning av dessa undermedel, oavsett hur stora skador insekterna egentligen åstadkom. Banker, låneinstitut och bomullsuppköpare såg användningen som en försäkring mot skördeförluster. Fru talman! I dag vet vi hur fel detta var. Det går inte att våldföra sig på naturen vare sig på det ena eller andra sättet. Situationen för Aralsjön och människorna omkring den är oroande - om det ordet räcker. Om vi ska kunna rädda den här delen av världen för människor, både nu levande och kommande, krävs stora gemensamma kraftansträngningar. Vilka är biståndsministerns och regeringens planer för att rädda Aralsjön, restaurera den och därmed kanske rädda freden i området, men framför allt hjälpa människorna där att överleva genom att ge dem vatten och inkomstmöjligheter? Jag ser ingen helhet i de insatser som har gjorts och som biståndsministern pekar på.

Fru talman! Först vill jag gå till Margareta Viklunds första fråga om tystnaden och förklaringen till den. Det var naturligtvis mot den bakgrunden som initiativet till att anordna denna mycket betydelsefulla konferens togs förra året. Det var just för att rikta uppmärksamheten på den stora miljökatastrof som pågår. Vad gör vi fortsättningsvis som en part - ett deltagandeland - i ett större sammanhang? Det är naturligtvis en fråga som bara kan lösas med gemensamma ansträngningar, där Sverige kan vara en bidragande part. Vad som har hänt sedan denna konferens avhölls förra året är att Sida våren detta år, 1999, har besökt Aralsjön för att helt enkelt följa upp de svenska insatserna och se vilka effekter som de har bidragit till. Från svensk sida avser vi att fortsättningsvis stödja de projekt som vi redan arbetar med, men planerar också att initiera nya projekt - kanske framför allt med inriktning på den sociala sektorn. För att detta ska bli effektivt - för att det ska fungera på ett bra sätt - behöver dessa projekt vara lokalt och regionalt förankrade.

Fru talman! Sida har besökt Aralsjön, och det hölls en konferens förra året. Men sedan, då? Det är ändå så tyst, tycker jag. Man hör så lite om Aralsjön. Det är klart att den frågan drunknar i allt som gäller Kosovo och Balkan och allting annat som händer i världen. Men detta är ändå en oerhört stor naturkatastrof, skapad av människor. Vi har ett speciellt ansvar, tycker jag, som medmänniskor. Lite mer av engagemang och insatser skulle jag önska att vi hade. Sida ska göra många olika insatser. Biståndsministern nämnde att man måste samverka i denna fråga. Då skulle jag vilja fråga hur Sida samarbetar i sina insatser i Aralsjön med de lokala och regionala organisationerna. Det blir kanske ett kort svar, men ändå. Hur samarbetar man med de större organisationerna - med FN och andra? I nästan alla svar på frågor och interpellationer låter det som om Sverige är världsbäst i alla sammanhang. Vi är jätteduktiga, och vi gör si och så mycket för att hjälpa och ställa till rätta. Vi delar ut pengar till olika projekt - den ena eller andra summan. Det låter väldigt bra. Det är många gånger oerhört imponerande. Men uppgifterna om allt det Sverige ger och gör sätts i svaren sällan i relation till vad andra länder gör - deras insatser - och biståndstagarnas behov. Vi skulle egentligen kunna göra ännu mycket mer utifrån våra förutsättningar. Trots Sveriges, som det kan tyckas av biståndsministerns svar, stora insatser för Aralsjön finns det otroligt lite material om situationer, planer, arbete och annat när det gäller Aralsjön. Det verkar vara om inte helt tyst så nästintill om denna tickande miljöbomb. Ska den bomben bara få ticka på till dess att den exploderar med oanade konsekvenser som följd för i första hand de berörda människorna och länderna och i andra hand, i ett större perspektiv, den ekologiska balansen? Om inte måste tystnaden brytas och massiva insatser sättas in. Från svensk sida, säger biståndsminister Maj Inger Klingvall i sitt svar, kommer vi självfallet att följa utvecklingen i och kring Aralsjön och också fortsättningsvis bidra med insatser i regionen. Det skulle vara intressant att veta på vad sätt Sveriges regering tänker bidra ytterligare för att rätta upp Aralsjön och för att ge den dess tidigare stora anseende och betydelse tillbaka. Ministern säger också följande: "För att komma till rätta med en katastrof av denna dimension är det väsentligt att världssamfundet uppmärksammar den och bidrar med resurser." Jag håller med om det. Men jag undrar hur regeringen tänker agera för att väcka världssamfundet så att det uppmärksammar Aralsjöns och människornas situation i de omkringliggande länderna mer än det har gjort hittills och så att det bidrar med mer resurser. Jag anser, fru talman, att insatserna måste göras på många olika områden när det gäller Aralsjön. Bevattningskanalerna måste repareras och effektiviseras. På lång sikt måste produktionsstrukturen ändras, så att man går över till mindre vattenkrävande grödor än bomull. På kort sikt handlar det om att göra konkreta insatser för människor i området, så att de kan våga tro på framtiden. Det handlar om att stärka det civila samhället och inleda ett praktiskt samarbete särskilt på hälso och sjukvårdsområdet. Det handlar om fredsarbete, fru talman.
Fru talman! Att uppmärksamma denna miljökatastrof tror jag är av utomordentligt stor vikt, liksom att vi ska se många aktörer i arbetet med att uppmärksamma den. Då tänker jag förstås på FN-organen, men också på de olika kommittéer som arbetar inom frivilligorganisationerna. Jag vill peka på dem som deltog i konferensen 1998. De bär på ett kunskapsunderlag som är oerhört väsentligt när det gäller att driva opinion, arbeta för frågan och väcka människor när det gäller denna miljökatastrof. Vi stöder också, som jag sade i mitt svar till interpellanten, de regionala non-governmental organizations som finns i området just därför att de också ska kunna bedriva informationsverksamhet och opinionsbildning. NGO:er är av stor vikt i arbetet för att göra problemet synligt. Men sedan vill jag också peka på det arbete som faktiskt pågår inom FN-organen. UNDP har ju både regionala och nationella program i länderna runt Aralsjön. De regionala programmen inriktar sig främst på att utforma olika samarbetsstrukturer mellan länderna, men det gäller också olika former av gemensamma projekt. De nationella programmen inriktar sig framför allt, kan man säga, på de humanitära behoven. Och här bidrar vi ju också från svensk sida. Vi är sjätte största bidragsgivare till UNDP. I år får UNDP 490 miljoner kronor av vår biståndsram, och det kommer att öka ytterligare under nästa år. Sedan till den här frågan om vad vi nu konkret vill gå vidare med. Ja, som jag sade har Sida gjort den här resan för att informera sig om läget och se till effekterna av de hittills utförda insatserna. Här handlar det dels om att fortsätta stödja de projekt som vi redan arbetar med, dels också om att initiera nya projekt. Det får naturligtvis ske i en process mellan Sida och mottagarlandet för att se vad det är man behöver och vilka projekt och program som är mest angelägna för mottagarlandet. Det är några exempel på vad vi gör. Det är också exempel på att många olika aktörer behöver delta just för att öka uppmärksamheten på denna stora miljökatastrof.
Fru talman! Det är klart att många insatser görs. Det har jag sagt tidigare. Men jag skulle vilja fråga: Hur ser biståndsministern på Aralsjöns framtida situation? Finns det något hopp för den här sjön eller är den helt såld? Sedan skulle jag också vilja framföra en undran med anledning av det som står i interpellationssvaret, och som jag redan har citerat: "För att komma till rätta med en katastrof av denna dimension är det väsentligt att världssamfundet uppmärksammar den och bidrar med resurser." Menar då biståndsministern att världssamfundet inte har uppmärksammat det här? Och vad kan vi i Sverige göra ytterligare - för en del har vi tydligen redan gjort - för att få världen och världssamfundet att ordentligt uppmärksamma det här och sätta upp den här frågan på sin dagordning? Det handlar ju nästintill om ett av våra grannländer. Fru talman! I framför allt öststaterna, och därmed också ganska nära vårt eget land, finns det många tickande miljöbomber. Aralsjön är en. Vi har Barentsregionen med sina problem. Vi har kärnkraftverken; Ignalina, Tjernobyl och andra. Vi har atomavfallssjöar m.m. för att nu nämna något. Men det är ganska tyst om också de problemen, vad jag kallar de tickande bomberna. Det finns en del som försöker att få i gång debatt och aktiviteter innan miljöhotet blivit den katastrof som många fruktat och varnat för. Man försöker lyfta fram det här. Till slut, eftersom jag inte har mer talartid, kan man sammanfattningsvis säga att det finns oerhört mycket att göra på miljöområdet. De här miljöfrågorna har egentligen inga gränser. De känner inte av några länders gränser. Arbetet med miljön handlar om att säkra våra barns och barnbarns framtid i generationer framåt i tiden.
Fru talman! Självklart är det inte så att Sverige kan lösa problemen runt Aralsjön. Vi är en part i ett större sammanhang där både andra länder och FN organ, men också frivilligorganisationer av skilda slag, kan spela viktiga roller. Det är klart att vi ständigt måste uppmärksamma det här problemet så att det inte fullständigt faller i glömska och vi inte alls har någon medvetenhet om vad som faktiskt händer på inte alltför långt avstånd från vårt eget land. Att ständigt uppmärksamma den här frågan tror jag måste vara ett viktigt mål i arbetet. Sedan till frågan om vad det finns för hopp för den här sjön. Det är naturligtvis väldigt svårt att uttala sig om det. Vad vi kan se är att vi kan hjälpa till med dammsäkerheten, att öka effektiviteten i dammarna. Det kommer att betyda en mycket bättre hushållning med vattnet i de här bevattningsanläggningarna. Även det program som gäller hälsan, det som handlar om det humanitära stödet och vårt eget nationella program via Sida är naturligtvis sådant som behöver utvecklas. Ser vi till vad som har utlöst den här mycket komplexa ekologiska katastrofen kring Aralsjön är det delvis fråga om felaktig bevattningsteknik. Där kan vi vara med och hjälpa till. Men det är också ineffektiv administration och brist på kommunikation mellan politiker, tekniker och befolkning i det dåvarande Sovjetunionen. Uppgiften är alltså mycket stor och omfattande, men vi vill från svensk sida spela en roll i arbetet. Vi vill fortsätta med stödet men också utveckla det.

Herr talman! Världen är full av konflikter. Även i vårt Europa har vi fått erfara mycket av konflikter under senare år. Jag kan nämna namn som Bosnien, Orsakerna till de här konflikterna är ofta bristande samarbete, bristande kontakt, bristande förståelse och ett demokratiskt underskott. Vi som lever och verkar i Norden ska vara tacksamma och glada över det samarbete som har växt fram och fördjupats under 1900-talet mellan de nordiska länderna. Från historien vet vi att det inte alltid har varit så. Det fanns ju en tid av förödande krig som under långa perioder drog fram i våra länder. Det nordiska samarbetet betraktas ofta i andra delar av vår värld som ett gott exempel på dialogens seger över konfrontationen och på hur ett fördjupat samarbete leder till förståelse, trots kulturskillnader. Jag minns när jag gjorde min första utlandsresa. Det var en skolresa efter realexamen 1953. Resan gick till Norge. Alla elever fick skaffa sig pass för att kunna åka på denna resa. Men utvecklingen har gått vidare och mycket har hänt sedan dess som resulterat i ett nära och fördjupat samarbete mellan de nordiska länderna inom område efter område. I regeringens skrivelse om nordiskt samarbete under 1998, i Nordiska rådets svenska delegations berättelse för samma år och i dagens betänkande redogörs för vad som händer av samarbete inom områden som miljö, utbildning, forskning, kultur, medier, ekonomi, näring etc. Styrkan i det nordiska samarbetet ligger inte minst i att det vilar på omfattande nätverk inom alla dessa områden och på olika nivåer. Det politiska samarbetet mellan regeringarna och inom Nordiska rådet har sin motsvarighet på kommunal nivå genom vänortssamarbete och andra organisationer med lång tradition av gränsöverskridande verksamhet på folklig nivå, t.ex. i Föreningen Norden. Visst kan det ibland finnas en viss otålighet som kan driva oss till att önska mer av konkreta resultat och av ett förverkligande av ett ännu djupare samarbete inom vissa områden. Betänkandet ger en god överblick och en bra beskrivning av både det formella och det reella nordiska samarbetet. Medborgarna i de nordiska länderna betraktar nog ofta samarbetet som en naturlig del av ländernas politik. De flesta medborgare ägnar troligtvis inte det nordiska samarbetet någon större tankemöda; det tas för givet. Samtidigt måste allt samarbete värnas, förbättras, fördjupas och befästas. Historien visar nämligen att det är genom att nära grannar och enskilda människor samt regioner och länder samtalar med varandra, handlar med varandra, gör arbetsutbyten, har kulturutbyten och utövar ett folkligt förankrat vardagsumgänge som orsaker till att människor och folk råkar i konflikt med varandra undanröjs. Det är just detta som det nordiska samarbetet handlar om. Det nordiska samarbetet sker förvisso inte i en isolerad värld, tvärtom. Samarbetet äger rum i en snabbt föränderlig värld vad gäller ekonomi, politik, kultur, välfärd, arbete och handel - för att nämna några viktiga områden för olika samarbetsprogram. Sedan Berlinmurens fall för tio år sedan och kommunismens kollaps har det nordiska samarbetet fått en ny viktig dimension och uppgift, nämligen kontakten med våra grannfolk i de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, som Göran Lennmarker tidigare här var inne på. De omvälvande förändringar som har skett, och som sker, i länderna på andra sidan Östersjön har naturligtvis implikationer vad gäller det nordiska samarbetet. Det har varit en av utgångspunkterna för reformeringen av det nordiska samarbetet. Inte bara de tre baltiska länderna står i centrum för Nordiska rådets intresse utan också nordvästra Ryssland, Barentsområdet och Arktis. Samerna har vid upprepade tillfällen sökt medlemskap i Nordiska rådet och varje gång fått avslag. Samtidigt kan vi konstatera att såväl Finland, Norge som Sverige har folkvalda sameting. Detta är dock inte tillräckligt enligt statuterna för att samerna ska kunna bli fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet. Så frågan om samernas möjlighet till medlemskap i Nordiska rådet kommer att leva vidare ända tills man når en lösning som alla inblandade kan acceptera och sluta upp bakom. Arbetet med detta fortsätter. I betänkandet finns en mycket intressant redogörelse över ursprungsbefolkningen i vår del av världen, och redogörelsen tar sats ända tillbaka till 8 000 år f.Kr. Det konstateras att spår efter mänskliga boplatser i inlandet vid Byske älv finns från år 6000 f.Kr. Det är klart att detta ger en alldeles särskild dimension vad gäller frågan om ursprungsbefolkningen och därmed samernas förhållande till dagens situation. Det är viktigt att samerna känner sig hemma och välkomna i den nordiska gemenskapen. Allt annat vore ett misslyckande för det nordiska samarbetet. Som jag tidigare framhållit underlättar en smidigt fungerande gränstrafik enskilda människors vardag och upprätthåller mellanfolkligt samarbete i gränsregionerna. Detta är inte bara en kungstanke i det nordiska samarbetet utan även ett fundament i EU samarbetet. Det nordiska samarbetet och samarbetet inom EU har därför givna kontaktytor och gemensamma intressen. Det är därför enligt min uppfattning ett högst rimligt och bra förslag som framförs i moderaternas motion U10 yrkande 1 om nominering av ledamöter i Europaparlamentet till Nordiska rådet och som utvecklas i reservation 1. Jag vill därför avslutningsvis, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som redan nämnts har det inte alltid varit fredligt här i Norden. Det nordiska samarbetet har ändå mycket gamla anor. Redan i seklets början visade de nordiska länderna en framsynt och pragmatisk inställning till framför att konfliktlösning. Jag tänker då på hur man löste problemet omkring Ålands ställning i Norden och den svensk-norska unionsupplösningen. Efter andra världskriget skapades inom Föreningen Nordens ram ett väl utvecklat vänortssamarbete mellan kommuner i de nordiska länderna - ett samarbete som i dag i många fall har utsträckts också till de baltiska staterna. Det ser vi naturligtvis som mycket angeläget. Det handlar alltså både om ett samarbete som bedrivits och bedrivs på regeringsnivå och ett samarbete mellan parlamentariker men också i hög grad ett samarbete på lokal nivå med bred folklig förankring, vilket inte minst är viktigt för att öka förståelsen mellan folken och undvika de tragiska problem som kan uppstå när man har svårt att förstå varandra. Det betänkande som vi nu behandlar handlar dels om det nordiska samarbetet under 1998 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels om en redogörelse till riksdagen som behandlar Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998. Dessutom behandlas ett antal motioner som har väckts med anledning av skrivelsen och berättelsen samt en del motioner från den allmänna motionstiden både i år och förra året. Arbetet under 1998 har präglats av att Sverige ansvarade för ordförandeskapet i det nordiska samarbetet. Som ordförandeland har Sverige arbetat vidare med ett antal initiativ som togs av Norge som ordförandeland under 1997. Det gäller t.ex. gemensamma åtgärder för barn och unga, särskilt inom områdena kultur, utbildning och forskning samt genomförande av ett nordiskt ministermöte kring IT-frågor. Men Sveriges ambition har också varit att koncentrera ordförandeskapet till några profilfrågor: samverkan för ökad sysselsättning och uppgifterna att göra Norden och dess närområden till en ekologiskt hållbar region.

När det gäller samverkan kring utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle var det mycket positivt med den särskilda deklaration som de nordiska statsministrarna antog i november 1998 under Nordiska rådets session i Oslo. Arbetet med att förnya och effektivisera samarbetet och att säkra en inriktning på frågor som har betydelse för enskilda och företag har gått vidare. Inte minst gäller det arbetet mot gränshinder, vilket också nämnts här tidigare. Sverige har även tagit initiativ till att utreda möjligheterna att öppna ett s.k. informationsfönster i de nordiska huvudstäderna. Herr talman! Det största området är kultur-, utbildnings och forskningssamarbetet. Tyngdpunkten inom kultursamarbetet ligger på samarbetet inom Norden, och samarbetet bygger på den värdegemenskap som finns mellan de nordiska länderna och som manifesteras i den kulturella och språkliga gemenskapen. I det svenska ordförandeprogrammet på kulturområdet framhölls områdena barn och unga, språket, åtgärder för att minska främlingsfientligheten och gagna ett mångkulturellt samhälle, medier, Nordens närområde, kulturarvet och konstnärlig verksamhet. Huvudmålet för ministerrådets kultursamarbete inom barn och ungdomsområdet är att stärka den nordiska identiteten genom att öka barns och ungdomars deltagande i, kunskap om och intresse för kultur i Norden. En förutsättning för detta är att man förstår varandras språk, och därför har en språkpolitisk strategi tagits fram. Den senaste tiden har vi på ett påtagligt kusligt sätt blivit påminda om nynazistiska gruppers verksamhet i vårt land. Kultursektorn har ett särskilt ansvar att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Vid Nordiska rådets session i Oslo framhölls att de nordiska länderna genom respekt för kulturell mångfald ska motarbeta rasism och främja positiva multikulturella värden. Målet ska vara att ge ungdomar ett historiskt perspektiv på rasism och främlingsfientlighet och att få dem att själva analysera sitt förhållningssätt till nynazism, diskriminering av flyktingar, invandrare och andra minoriteter. När det gäller utbildning och forskning har det svenska ordförandeskapets egna prioriteringar främst fokuserats på insatser inom följande områden: kvalitet i skolan, utbildningens roll i sysselsättningspolitiken, vuxenutbildning samt förnyelse av den högre utbildningen. De nordiska länderna lägger stor vikt vid att hantera regionala och globala miljöproblem genom att delta i och påverka den internationella miljöpolitiken och då särskilt den europeiska miljöpolitiken genom EU. Samarbetet inom miljösektorn har som utgångspunkt målsättningarna i den nordiska miljöstrategin, som är fastlagd till år 2000, och särskild vikt läggs vid att nordiska prioriteringar reflekteras i EU:s miljöhandlingsprogram. Inom ramen för ordförandeprogrammet för miljösektorn har Sverige tagit initiativ till ett nordiskt projekt om ökad resurseffektivitet och hållbara produktions och konsumtionsmönster genom att ställa en expert från Naturvårdsverket till ministerrådssekretariatets förfogande. Samarbetet mellan miljö och fiskesektorerna har fördjupats under det svenska ordförandeskapet genom en ny strategi för perioden 1999-2002. Man kommer att lägga ökad vikt vid att vidta åtgärder i syfte att främja ett hållbart fiske. Också samarbetet mellan miljö och energisektorerna har utvecklats väl. Beslut har fattats om att inrätta ett nordiskt nätverk för miljökonsekvensbedömningar. Herr talman! Samverkan mellan frivilligorganisationerna, där Föreningen Norden intar en särställning, är ett viktigt inslag i det nordiska samarbetet, och på det nationella planet har regeringen utvecklat kontakterna både genom samarbete i projektform och genom att lämna ett särskilt ekonomiskt bidrag till verksamheten vid informationsbutiken Arena Norden i Stockholm. Arbetsgruppen för en nordisk samekonvention har på sameministrarnas uppdrag utrett behov av och förutsättningar för en nordisk samekonvention. Rapporten utmynnade bl.a. i förslag om en samepolitisk samverkan som innebär att sameministrarna ska mötas cirka en gång per år tillsammans med sametingspresidenterna. I detta sammanhang vill jag kommentera det som står om samerna som ursprungsbefolkning i betänkandet - en redogörelse som redan tidigare har lyfts fram och som är mycket bra. Det slås fast att frågan om vem som var först på plats anses vara av mindre intresse, om man ser till vad som har kommit fram rent arkeologiskt. Vad som är väsentligt är att det är klarlagt att samer har funnits inom det aktuella området och där bedrivits sin näring och utvecklat sin kultur under så lång tid att de är att betrakta som ursprungsfolk. Därvid råder det ingen tvekan från utskottets sida. En fråga som under alla år av samarbete har varit mycket viktig är den nordiska passfriheten. Det är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet. Den har fungerat under 40 år och betraktas som en självklarhet i dag av flertalet medborgare i de nordiska länderna. För att påskynda avvecklingen av gränskontroller inom EU ingick några av EU:s medlemsländer färdigförhandlades ett avtal som gör det möjligt för Norge och Island att delta i Schengensamarbetet även när detta har införlivats i EU-strukturen. När det gäller samarbetet med närområdet - de tre baltiska länderna, nordvästra Ryssland, Barentsområdet och Arktis - är det prioriterat inom det nordiska samarbetet. Målsättningen är att bidra till stabil och demokratisk utveckling och att främja utvecklingen av en fungerande marknadsekonomi. Herr talman! Anita Johansson och Åke Gustavsson kommer att närmare gå in på Nordiska rådets verksamhet. Jag begränsar mig därför till att kommentera den motion som ligger till grund för den moderata reservationen som är fogad till betänkandet. Nordiska rådets session ska kunna utökas med ledamöter från Europaparlamentet. Utskottsmajoriteten anser att det reformarbete som har pågått under senare år har inneburit en ny inriktning på verksamheten med nya arbetsformer och ny organisation. Den utvecklingen beskrivs också i redogörelsen från rådet. Den nya rådsorganisationen har öppnat för nya mötesformer där andra än rådsmedlemmar och regeringsrepresentanter kan delta i debatten. Vid det första gemensamma mötet mellan Nordiska rådet och närområdesutskottet. Vid det mötet fattades det beslut om en översyn av 1992 års samarbetsavtal mellan När det gäller Europafrågorna har Europautskottet till uppgift att samverka i frågor av betydelse för arbetet inom EU där de nordiska länderna kan agera utifrån en grundläggande värdegemenskap. Europafrågorna har en självklar plats i Nordiska rådets verksamhet. Vi anser att den nya organisationen återspeglar detta. Vi anser också att man ska låta den nya organisationen sätta sig innan några förändringar genomförs, och då bör erfarenheterna utvärderas. Innan den utvärderingen har kunnat ske är det inte påkallat att diskutera några mer genomgripande förändringar av rådets verksamhet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Som jag tidigare sagt anser vi från majoriteten att det är viktigt att jobba med de europeiska frågorna inom Nordiska rådet. Men den nya inriktning som arbetet har i dag och som har öppnat för andra arbetsformer gör att det är fullt möjligt att ha kontakt med Europaparlamentariker.

Herr talman! Vi anser att den nya organisationen bör få verka under några år innan vi utvärderar och sätter upp nya mål. Det samarbete som nu har inletts och de nya mötesformerna gör det möjligt att ta en ändring under övervägande, om det skulle visa sig längre fram om det inte går att samverka i den utsträckning som behövs.
Herr talman! Jag ska ta upp två saker. Den första berör det som Göran Lennmarker ställde en fråga om. Vi kanske inte kommer så mycket längre när det gäller svaret på den frågan, men jag tycker att det är lite tunt både i Agneta Brendts svar och i betänkandet på den här punkten. Det enda svar som vi får när det gäller EU parlamentarikers möjligheter att gå in som fullvärdiga representanter i Nordiska rådet är att vi ska vänta och se. Jag tycker att det måste finnas mer argument än så. Det sägs i och för sig att Europafrågorna har en självklar plats i Nordiska rådet, men vad vore då mer naturligt än att just EU-parlamentariker fick finnas där i full kapacitet för att driva de frågorna? Jag tror att det vore en bra utveckling för Nordiska rådet. Min andra fråga rör det som Agneta Brendt tog upp om samerna. Vi har tidigare här diskuterat detta, och det har också funnits reservationer i dessa frågor. Det gör det inte i dagens betänkande. Hur ser Socialdemokraterna och Agneta Brendt, mot bakgrund av det som hon sade om ursprungsbefolkningen samerna, på möjligheten för dessa att i framtiden komma in som fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet?
Herr talman! Jag får väl upprepa att vi anser att den nya organisationen bör få verka. Det är ändå så att Nordiska rådet är en församling av medlemmar från de nordiska parlamenten och att de har möjlighet att knyta andra personer till sig och att ha nya typer av möten i framtiden. Vi tycker att detta bör få verka under ett antal år, så att vi kan utvärdera vad det nya arbetssättet ger. I samefrågan anser vi att det är viktigt att slå fast att samerna är en ursprungsbefolkning. De har samma möjligheter som andra svenskar - de är ju svenska medborgare. Alla svenskar har möjlighet att nomineras till det svenska parlamentet och att på den vägen bli representerade i Nordiska rådet. Men det är i övrigt naturligtvis viktigt för Nordiska rådet att samarbeta med sametinget.
Herr talman! Vi får tydligen enligt socialdemokraternas sätt att se vänta på den här utvärderingen för att EU-parlamentariker ska kunna nomineras till Nordiska rådet. Jag tror att ju förr det sker, desto bättre, eftersom det blir en naturlig kontakt för Norden ute i Europa. Det är också intressant ur den synpunkten att vi i Nordiska rådet också har länder som inte tillhör EU. Det kan enligt mitt sätt att se det vara positivt att vi har EU-parlamentariker med i det här arbetet. Jag hoppas att även de nordiska länder som inte ingår i EU så småningom ska komma att göra det. Jag tror att det också ur den synpunkten vore lyckligt att EU-parlamentariker finns med. Jag håller med om att frågan om samernas situation är besvärlig, men jag tror att en öppenhet inför att de i framtiden ska kunna bli invalda från sina sameting skulle vara en positiv sak. Så länge den frågan är olöst tror jag att den kommer att vara ett salt i såret. Därför skulle jag välkomna att samerna i framtiden ska kunna ingå i Nordiska rådet.
Herr talman! Jag vill avsluta med att betona att samarbetet med de baltiska staterna, med Barentsregionen och med Ryssland anses vara prioriterade områden för verksamheten i Nordiska ministerrådet och i Nordiska rådet. Vi anser från majoritetens sida även att det är mycket viktigt att ha en öppen inställning till att samarbeta med samerna, men vi menar inte att det är nödvändigt att det sker på det sätt som Karl-Göran Biörsmark hävdar utan att det kan ske i samarbete mellan Sametinget och Nordiska rådet.

Herr talman! Jag tycker att berättelsen mycket väl beskriver verksamheten i det nordiska samarbetet. Det finns en levande nordisk gemenskap grundad på en stark historisk och kulturell samhörighet, och det kan vi också läsa ut av betänkandet. Det nordiska samarbetet var före Sveriges inträde i Europeiska unionen av vital utrikespolitisk betydelse, men i dag skyms arbetet ofta av den mediala fixeringen på EU:s ministerråd, kommission och parlament. Jag kan konstatera att det nordiska samarbetet ibland förefaller ha tappat den vitala betydelse det hade före EU-inträdet. En röst utanför parlamentet gjorde inför den här debatten följande kommentar: Vad då Nordiska rådet? Det är väl ingenting att debattera. Det är ju bra. Eller ska ni lägga ned det? Jag fick mig då en tankeställare. Vi inom Vänsterpartiet anser att de nordiska frågorna måste få en större plats och få spela en mer framträdande roll i den svenska utrikespolitiken. För att det ska lyckas måste ansvarsfördelning och informationsvägar mellan parti, parlament, departement, riksdagsutskott och delegation få en fastare form. Efter det att Danmark, Finland och Sverige alla blivit EU-medlemmar har en omstrukturering av arbetet inom Nordiska rådet ägt rum. Den nya inriktningen innebär dels en starkare koncentration på partipolitiken, oavsett nationstillhörighet, dels en fokusering på förutom Norden också våra närområden och det europeiska samarbetet. Syftet med partipolitiseringen är att vitalisera debatten i de nordiska frågorna och kring Nordiska rådets arbete och att frångå de gamla strukturerna, där varje lands delegation drev det egna landets frågor i bred enighet. Vänsterpartiet anser att det nu är tid att utveckla arbetet vidare. Herr talman! Det finns en reservation och ett särskilt yttrande till betänkandet.

Ni föreslår ju i er reservation att även EU-parlamentariker ska kunna vara valbara till Nordiska rådet. Enligt min uppfattning skulle detta få närmast en motsatt effekt. Det skulle nämligen leda till dels en kompetens och maktförskjutning från Nordiska rådet till EU-parlamentet, dels en försvagning av de nordiska frågornas förankring i riksdagen. Också mera generellt gäller ju den regeln att en utökning av Europaparlamentets inflytande sker på bekostnad av de nationella parlamenten. Det innebär en utveckling i mer federalistisk riktning, och det kan vi inte ställa oss bakom. Men sanningen är kanske den som framgår av den enskilda moderata motion som behandlas i betänkandet, att man helt enkelt vill lägga ned Nordiska rådet i linje med den farhåga om nedläggning som den utomparlamentariska rösten uttalade. Vänsterpartiet anser till skillnad från Moderaterna och Folkpartiet att det måste skapas någon form av förberedelse i de nationella parlamenten av mötena i Nordiska rådet och dessutom en bättre återrapportering till de nationella parlamenten och deras fackutskott av de beslut som tagits av Nordiska rådet och av uppföljningen av dessa beslut. Vänsterpartiet anser att de departementstjänstemän som handhar nordiska frågor kontinuerligt bör informera de berörda fackutskotten. Det är alltså på det viset som vi ska stärka det nordiska samarbetet - inåt i stället för genom breddning utåt. Vi tror att det här kommer att engagera fler parlamentariker än enbart dem som sitter i Nordiska rådet. När det gäller det särskilda yttrandet kan vi konstatera att vi är överens med moderaterna. Det behövs ju ett kontinuerligt samarbete mellan fackutskotten i de nordiska parlamenten och respektive utskott i Nordiska rådet. Det här samarbetet har redan tagit sin början, bl.a. genom att representanter för fackutskotten inbjudits att delta i Nordiska rådets konferenser. Ett exempel på detta slag av samarbete är samarbetet med den baltiska församlingen och den gemensamma konferens man hade i Helsingfors i början av året. Förutom samarbetet mellan Nordiska rådet och de nationella nordiska parlamenten och deras fackutskott vill Vänsterpartiet också betona betydelsen av vårt samarbete med den baltiska parlamentariska församlingen, som dessutom är uppbyggd efter just nordisk modell, en mellanstatlig samarbetsmodell. Det är viktigt att de baltiska parlamentarikerna även i fortsättningen kontinuerligt bjuds in till Nordiska rådets sessioner och att relevanta utskottsmöten ordnas mellan Baltikum och de nordiska länderna. Det finns alltså fortfarande mycket att göra för att förbättra det här mellanstatliga samarbetet. Avslutningsvis, herr talman, vill jag tacka utskottet för den historiebeskrivning som bifogats betänkandet vad gäller ursprungsbefolkningen i Sverige. Vänsterpartiets yrkande anses därmed besvarat. Dock kan jag konstatera att frågan om samernas representation i Nordiska rådet kommer att leva vidare.

Herr talman! Vi kan här konstatera att vi har helt olika uppfattningar i den här frågan. Vi vill hävda att det mellanstatliga samarbetet ska vara mellan de Nordiska länderna, och representationen ska därmed också ske utifrån de nordiska parlamenten. Det är alltså därifrån som representationen ska vara för att få den förankring som krävs i ett mellanstatligt samarbete i Nordiska rådet. Jag och Vänsterpartiet anser följande: Att bredda representationen även så att säga utanför de nordiska parlamenten är att gå i en federalistisk riktning, och det vill jag fortsatt hävda. Däremot anser Vänsterpartiet att samarbete med EU-parlamentariker och de partier som finns inom EU, som står på respektive partis dagordning här i Sverige, den diskussionen ska vi ju givetvis ha. Det är också så som Nordiska rådets arbete har utvecklats, dvs. att se till att få en mer partipolitisk inriktning. Det ena utesluter ju inte det andra, men vi måste skilja på detta och varifrån representationen ska komma, och då vill jag hävda att representationen ska komma från de nordiska parlamenten.

Herr talman! Nordiska rådet har enligt kristdemokraternas mening inte förlorat i betydelse på grund av det fördjupade europeiska samarbetet bl.a. genom EU och Europarådets arbete. Tvärtom har nya möjligheter öppnats. En intresseförskjutning har skett där det utrikespolitiska och säkerhetspolitiska perspektivet har fått allt större betydelse. I ett tidigare skede var det t.o.m. otänkbart att behandla dessa frågor, som nu senare får sägas ha kommit i fokus. Nordiska rådet kan spela en roll, och gör det, som ett forum för utrikes och säkerhetspolitiska frågor, inte bara för de nordiska länderna utan också för länderna i vårt närområde: de tre baltiska staterna, nordvästra Ryssland, Barentsområdet och Arktis. Det nordiska samarbetet och samarbetet i närområdet är en förutsättning för att stärka den nordliga dimensionen inom EU och Europasamarbetet i stort. Den blygsamma budget på 732 miljoner som Nordiska rådet har till sitt förfogande skulle kanske kunna antyda att Nordiska rådet inte har en särskilt stor betydelse, men jag skulle vilja säga att Nordiska rådets betydelse har en mycket vidare dimension än den blygsamma budgeten tycks antyda. Och Nordiska rådet kan få ett ökat inflytande som går långt utanför Nordens gränser genom de vittförgrenade kontakter som rådets medlemmar i förlängningen har. Frågor av väsentlig karaktär för utvecklingen, inte minst inom Nordens närområde, skulle kunna få ett genomslag i en mycket större krets än vad som är fallet i dag om vi bara mer effektivt använde de kanaler som står till buds. Att vidareföra väsentliga frågor till vårt eget parlament, till EU parlamentarikerna och till Europarådsdelegaterna skulle vara en mycket väsentlig uppgift för medlemmarna i Nordiska rådet. Jag har själv haft glädjen att vara med i den nordiska delegationen under några år, mellan 1991 och 1998. Nu sitter jag i Europarådet och får delta i ett annat samarbete. Det har talats om olika sätt att förbättra de här kanalerna till ökat samarbete med andra, och man kan naturligtvis diskutera vilket sätt som är det bästa. Jag skulle då vilja säga att även om man nu har möten av annan karaktär som är öppna och där man inbjuder EU-parlamentariker, de baltiska staternas representanter och parlamentariker från olika utskott i de nordiska länderna och kanske också i de baltiska länderna, så finns det ändå väldigt mycket mer som kan göras i det här sammanhanget. Jag tror kanske att man, när man behandlar frågor i de olika utskotten, skulle kunna öppna upp genom att också utfärda en inbjudan till att i utskotten i Nordiska rådet i vissa fall komma och diskutera frågor från utskott i de olika parlamenten. Ibland kanske man kunde - när vi har sessioner, som vi nu kommer att ha här i Stockholm i nästa vecka - låta en inbjudan gå ut där man talar om vad man kommer att behandla och se i vilken utsträckning även övriga parlamentariker skulle vara intresserade. Detta skulle även gälla EU parlamentariker. Jag vet att man gör det vid konferenser - under den tid jag var med hade vi säkerhetspolitiska konferenser där det var vida inbjudningar - men det skulle kunna ske i större utsträckning. Jag ska ta ett exempel. Närområdesutskottet har arbetat med barnens situation i vårt närområde på ett mycket förtjänstfullt och föredömligt sätt. Ungefär samtidigt började jag intressera mig för denna fråga, men jag satt i Europautskottet i Nordiska rådet. Jag kom in i frågan från ett annat håll. Jag hade arbetat med den och väckt motioner som behandlats i utrikesutskottet. Jag antydde att jag var intresserad att delta i den konferens som kallades Baltic Call for Children. Jag var delegat i Nordiska rådet, men satt i fel utskott. Trots att jag påpekade hur intresserad jag var av konferensen fick jag inte en inbjudan. Så strikt kan arbetet ibland gå till, enligt mitt sätt att se alldeles i onödan. Innan jag slutar vill jag tala om två frågor som man nu sysslar med i Nordiska rådet som jag tror behöver lyftas till olika parlament i Norden, till de baltiska staternas parlament, till våra EU parlamentariker och till våra Europarådsdelegater i de olika länderna eftersom de frågorna är så stora. Nordiska rådet kan göra en insats, men det skulle kunna göra en större insats genom att ytterligare lyfta dessa frågor. Det gäller först frågan om den sociala misären i vårt närområde, som är mycket stor, och inte minst frågan om barnens situation i närområdet. Jag menar att det har en mycket stark bäring på utvecklingen av demokrati, stabilitet och fred i framtiden i vårt närområde. Alla dessa försummade barn kommer att vara en negativ faktor i demokratiutvecklingen. Den andra frågan är miljön. Den nordliga dimensionen inom EU behöver förstärkas och utvidgas med tanke på den stora miljöförstöring vi har i f.d. Sovjetunionen och i många, jag skulle vilja säga de flesta, av de stater som tillhörde den sfären. Låt oss finna nya vägar att öppna Nordiska rådet och förstärka dess betydelse.

Herr talman! Det som vi i dag diskuterar och debatterar är frågor om det nordiska samarbetet. De bygger delvis på utskottets betänkande, där vi har tagit ställning och diskuterat kring den rapport som finns om den svenska delegationens berättelse angående Nordiska rådets verksamhet. Jag tycker att det är glädjande att läsa berättelsen den här omgången. Nu andas den nämligen betydligt mer politik och mycket mer av idéer kring vad man skulle kunna behöva göra och åstadkomma i det nordiska samarbetet. Jag har varit med under den period då det mest var organisations och stadgediskussion i Nordiska rådet. Det kändes inte alltid så konstruktivt. Som tur var kom vi över den biten och har nu kommit in i en ny fas där det ges nya möjligheter till ett reellt nordiskt samarbete som bygger på den nordiska traditionen och på mycket av det nätverk som finns i de nordiska länderna. Det gäller organisationer, föreningar och en bra demokrati. Detta tycker jag måste utvecklas och ges förutsättningar inom det nordiska samarbetet. Tidigare hade man kommit en bit på vägen med en del frågor. Det som ofta talas om och sätts i samband med Nordiska rådet är ju passfriheten och den rörliga arbetsmarknaden, och därmed också en del lagstiftningsfrågor som berör detta. En annan del som jag också tror förknippas mycket med Nordiska rådets arbete är kultursamarbetet, som har varit oerhört viktigt för det nordiska samarbetet. Jag tycker att vi har kommit väldigt långt med gemensamma möjligheter att utveckla det kulturella samarbetet de nordiska länderna emellan. Jag tänkte inrikta mig lite grann på de rekommendationer som antogs på förra sessionen. En hel del av dem är intressanta att titta på. Man kan fundera över vad som egentligen har hänt kring dem. Det är ju viktigt att rekommendationerna följs upp. Det finns en oerhört aktuell rekommendation som tar upp frågan om insatser mot rasism och främlingsfientlighet.

Jag har inte sett och upplevt att det har kommit något riktigt konkret på detta område, men jag hoppas verkligen att det finns något som man arbetar med. Det skulle vara intressant att få en rapport av er som är mer involverade i Nordiska rådets arbete om vad som egentligen har hänt på detta område och när ett uppfyllande av rekommendationen från ministerrådet väntas komma. Inte minst händelserna i Sverige den senaste tiden visar att detta är oerhört brådskande och angeläget. Andra delar som jag också tycker är viktiga att följa upp är naturligtvis miljöfrågorna. Där har det hänt en del - frågorna har i alla fall lyfts upp som viktiga samarbetsfrågor. När jag satt med i Nordiska rådet satt jag i närområdets energigrupp, som jobbade med energifrågorna och inte minst tittade på hur vi skulle kunna minska koldioxidutsläppen. Gruppen lade fram rekommendationer som vi förväntade oss skulle följas och vi skapade också en politisk majoritet i Nordiska rådet för detta. Vi förväntade oss att det skulle komma något från ministerrådets sida. Inte heller där har jag sett att det kommit något ännu, men jag hoppas att det är på gång. Jag hoppas att vi kan se att de rekommendationer vi gör och som vi som parlamentariker jobbar med i Nordiska rådet och skapar tillräckligt breda majoriteter för också verkställs av ministerrådet. Annars blir ju vårt jobb lite av ett spel för gallerierna. Vi gör ett jättejobb för att komma fram till ställningstaganden där vi kan nå breda majoriteter - det är ju ofta det som är förutsättningen inom Nordiska rådet - och sedan händer det alldeles för lite på ministerrådssidan. Från dagens debatt vill jag skicka med att det är dags att ministerrådet tar Nordiska rådets gedigna parlamentariska arbete på allvar och ser till att också verkställa de beslut och de rekommendationer man har tagit fram. Gör man inte det faller naturligtvis intresset för det nordiska samarbetet. Det ligger mycket jobb bakom, och då förutsätts det naturligtvis att det också sker en del på den sidan. Det som också har varit viktigt under den senaste perioden har varit det samarbete på miljöområdet som har riktats utanför Norden. Jag var med när närområdesutskottet var på resa till Murmansk. Där fick vi på plats uppleva den enorma miljöförstörelse som finns. Detta innebär faktiskt också ett miljöhot mot vår egen närmiljö. Jag förväntar mig också att det kommer snabba åtgärder för att förbättra detta. Annars riskerar vi att det radioaktiva avfall som ligger förvarat där sprids till vår nordiska miljö. Därmed skulle ytterligare miljöer förstöras. Vi vet alla hur farligt det är. En annan del som jag också tycker har varit lite intressant att följa i det nordiska samarbetet är hur man går vidare, hur man diskuterar frågor och vad som egentligen händer. Jag har läst i betänkandet vad som har hänt med en gammal fråga som bl.a. vi gröna motionerade om för några år sedan. Det gällde en kärnvapenfri zon i Norden. Då sade man att det var en utrikes och säkerhetspolitisk fråga. Därför kunde man inte debattera den frågan, men nog tyckte man att det var väldigt angeläget. Det fanns också ett starkt folkligt tryck för att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon. Men man skyllde helt enkelt på att det inte gick, eftersom det hade med utrikes och säkerhetspolitik att göra. Därmed kunde vi inte fatta några beslut på det området. Nu har frågan varit uppe igen. Vad gör man nu? Nu är det inte längre så att man inte får debattera frågan. Men nu måste man ta den i ett bredare europeisk sammanhang och kan alltså inte heller nu fatta beslut i Nordiska rådet. En del av länderna tillhör EU, och detta är utrikes och säkerhetspolitik som det tydligen inte kan fattas beslut om på nordisk nivå. Jag tycker att det finns ett litet bekymmer i det hela. Vi har ökat möjligheterna i Nordiska rådet samtidigt som vi har begränsat dem på ett område där det hade varit väldigt angeläget att ha en beslutsmöjlighet. Kärnan i det hela är att vi i dag inom Nordiska rådet inte begränsas av våra egna stadgar utan av det samarbete som finns inom Europeiska unionen. Det innebär att Nordiska rådet inte kan fatta beslut om vissa frågor, eftersom de måste manglas inom EU Det utesluter dock inte att jag tycker att Nordiska rådets arbete är oerhört angeläget och att vi måste stärka det på de områden där vi har möjligheter. Vi kan kanske också tillsammans inom EU lyfta fram de nordiska frågorna så att vi kan få stöd och hjälp för de åtgärder som vi tycker är angelägna att vidta för den nordiska miljön, kulturen och annat som berör oss alla.

Herr talman! År 1997 överlämnade Sveriges regering för första gången en skrivelse om det nordiska samarbetet att behandlas samtidigt med den berättelse som Nordiska rådets svenska delegation avger om sin verksamhet. I skrivelsen anfördes: "Det nordiska samarbetet bygger på en genuin värdegemenskap mellan fem länder och tre självstyrande områden i Norden. Nordiskt samarbete bedrivs på många nivåer mellan parlament, regeringar, myndigheter, organisationer och företag. Den djupa folkliga förankringen ger detta samarbete en unik legitimitet, och är en tradition att bygga på." Jag vågar påstå att det råder politisk enighet om detta. Som ordförande för Nordiska rådets svenska delegation vill jag framföra ett tack till regeringen som även detta år framlagt en skrivelse om det nordiska samarbetet. Det är emellertid beklagligt att Sveriges samarbetsminister Leif Pagrotsky inte har tillfälle att delta i dagens debatt och därmed inte heller kan ge Marianne Samuelsson svar på de ställda frågorna. I årets regeringsskrivelse sägs att liksom i andra internationella sammanslutningar har ordförandelandet i det nordiska samarbetet ett begränsat utrymme att sätta sin prägel på arbetet. Till stora delar är uppgiften att förvalta föregående ordförandelands initiativ och att föra redan igångsatta processer till beslut och genomförande. Detta är också något som gäller för parlamentarikersidan. Jag har under snart ett år haft förmånen att vara Nordiska rådets president och instämmer i att ett år är en mycket kort tid för att ge synliga resultat av vad som uppnås under ordförandeåret. På en punkt tror jag ändå att vi flyttat fram positionerna i Nordiska rådet under detta år. Som president har jag i olika sammanhang framfört behovet av ett gemensamt mål för vår verksamhet, och detta håller nu på att växa fram i Nordiska rådet i form av gemensamma riktlinjer för rådets framtida verksamhet. Det är viktigt att hela organisationen drar åt samma håll. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan rådets tre utskott och dess presidium samt att presidiet tar sitt ledningsansvar. Nordiska rådet måste ha en klar genomtänkt linje för sin verksamhet och visa realism i förhållande till tillgängliga resurser för att uppnå trovärdighet. Vid mitt tillträde som president framförde jag att en vision i det nordiska samarbetet borde vara det utvidgade säkerhetsbegreppet. Det nordiska samarbetet kring säkerhetsbegreppet är kopplat till stabiliteten i vårt närområde. I detta ligger den ekonomiska och sociala utvecklingen, bekämpningen av kriminaliteten, barnens villkor och miljösituationen i våra grannländer som i hög grad påverkar utvecklingen i hela Nordeuropa. Ett grundläggande mål för Nordiska rådets verksamhet måste vara att bidra till fred, säkerhet och stabilitet i hela Europa. Efter det kalla krigets slut har hotet om en militär storkonflikt i Europa minskat. I stället ägnas uppmärksamhet åt icke-militära aspekter på säkerheten och på att identifiera och undanröja strukturella konfliktorsaker. De nordiska länderna har länge lagt stor vikt vid att bidra till konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser i olika former liksom vid humanitär hjälp till dem som drabbats av krig och konflikter. Det nordiska samarbetet på detta område bör utvecklas ytterligare. Utvecklingen till ett bredare säkerhetsbegrepp har lett till nya möjligheter och nytt intresse för regionalt och subregionalt samarbete. Nordiska rådet kan i dessa diskussioner bidra med erfarenheter från det nordiska samarbetet som en framgångsrik modell för att skapa goda och fördjupade relationer mellan grannländer. Det kan vara intressant att notera att utrikes och säkerhetspolitik, som förut varit tabu vid rådets sessioner, nu intar en framträdande plats på den nordiska dagordningen, precis som Marianne Samuelsson var inne på. Så sent som för några veckor sedan möttes Nordiska rådets presidium och de nordiska utrikesministrarna i Berlin i samband med invigningen av vår gemensamma nordiska ambassadbyggnad. Mötet var det andra i sitt slag. På agendan fanns viktiga frågor som utvecklingen av den nordliga dimensionen under de nordiska ländernas EU-ordförandeskap och säkerhetspolitik och fredsbevarande verksamhet. Det sistnämnda är en diskussion som inletts redan vid det första mötet mellan rådet och utrikesministrarna i Oslo tidigare i år. Med tanke på den vikt som tillmäts det utrikesoch säkerhetspolitiska området är det också värt att notera att alla ministerkategorier utom utrikes och försvarsministrarna sammanträder som ministerråd. Avslutningsvis, herr talman, vill jag understryka vårt samarbete med våra närområden. Utvecklingen i det nya integrerade Europa efter Sovjetunionens upplösning går mot ett alltmer utvecklat regionalt samarbete där det nordiska samarbetet och Nordiska rådet verkat som en förebild. Ett exempel på detta är de tre baltiska ländernas samarbete inom Baltiska församlingens ram. Vi vill skapa ett nära samarbete med parlamentariker från de baltiska länderna och inbjuder därför dessa att delta i såväl Nordiska rådets sessioner som utskottsmöten som kan vara av intresse. Vid ett par tillfällen har också möten ägt rum mellan de två organisationerna. Som Göran Lennmarker och efter honom flera ytterligare talare har nämnt håller Nordiska rådet sin 51:a session i Sveriges riksdag under nästa vecka, och också denna gång har vi gäster från Baltiska församlingen. Även de tre ländernas statsministrar planerar att närvara. I likhet med vad som sägs i rapporten Nordiskt samarbete i en ny tid anser jag att det nordiska samarbetet även i framtiden kommer att fylla en viktig funktion. Det officiella nordiska samarbetet mellan regeringar och parlament bör vidareföras och fördjupas på ett sätt som bäst tjänar de nordiska folkens intressen. Samarbetet måste emellertid koncentreras, prioriteras och följas upp.

Herr talman! Jag hade glädjen att närvara vid invigningen av vår nya gemensamma nordiska ambassadbyggnad i Berlin. När jag första gången hörde talas om detta projekt tyckte jag att det var en spännande idé och ett utmärkt sätt att marknadsföra den nordiska samhörigheten. Vad jag däremot inte visste var hur stort intresset var bland tyskarna för detta projekt. Flera som vi mötte under besöket uttryckte sin förvåning över att fem suveräna stater kunde samsas inom en och samma byggnad. Det framgick ganska klart att man var mycket imponerad av denna nordiska samverkan. Herr talman! Vi kanske har blivit blinda för det unika i det nordiska samarbetet och tar det för givet. Mycket av det som i dag genomförs i Europa genom EU genomfördes i Norden redan på 50-talet. Vi tar det nordiska samarbetet för självklart, men om vi vill att det ska stärkas och fortsätta att växa måste vi nog vårda det. Vikten av det nordiska samarbetet, inte minst som en modell för det regionala samarbetet i övriga Europa, är mycket stor. Av den svenska delegationens berättelse framgår att arbetet under verksamhetsåret präglats av koncentration, prioritering, uppföljning och diskussion om visioner inför 2000-talet. Arbetet i Nordiska rådet behöver en högre grad av koncentration. Därför är vi nu i full färd med att utarbeta en för hela rådet gemensam verksamhetsplan. Budgeten för det nordiska samarbetet har under flera år varit oförändrad, ca 700 miljoner danska kronor. Detta ställer stora krav på förmågan att prioritera och att våga förändra till förmån för nya projekt och idéer. När resurserna är små är det också viktigt med uppföljning av fattade beslut så att största möjliga nordiska nytta uppnås. En självklar utgångspunkt såväl för Nordiska rådets arbete med inomnordiska frågor som för dess internationella kontakter är att vi samarbetar när vi kan nå bättre resultat genom ett gemensamt agerande. Behovet av förankring av det nordiska samarbetet i våra nationella parlament har många varit inne på i debatten i dag, och det kan inte nog understrykas. Här har vi alla ett ansvar. Kanske måste vi skärpa oss lite, var och en av oss som jobbar med de nordiska frågorna. Herr talman! Vad vill vi då inför millennieskiftet? Visionerna är många och rör sig på flera nivåer - den nordiska, närområdesnivån, den europeiska och den globala - och dessa går ofta in i och samverkar med varandra. Fri rörlighet i Norden är en vision. En annan rör det utvidgade säkerhetsbegreppet, som Gun Hellsvik var inne på, dvs. den ekonomiska och sociala utvecklingen i vår omvärld. Ytterligare en vision är god miljö och bärkraftig utveckling. Som synes är visionerna många, och gränserna mellan de olika nivåerna är flytande. Det övergripande målet för Nordiska rådets verksamhet bör dock fortsatt vara att stärka det interna nordiska samarbetet, att utifrån nordiska värderingar söka lösningar på olika problem och att ta till vara de möjligheter som utvecklingen erbjuder. Under det svenska ordförandeskapet var ambitionen att koncentrera ordförandeprogrammet till några få profilfrågor: samverkan för ökad sysselsättning och uppgiften att göra Norden och dess närområden till en ekologiskt hållbar region. Men i tillägg till detta kom också inomnordisk rörlighet och avveckling av gränshinder att bli viktiga profilfrågor. Dessa frågor har också haft och kommer fortsatt att ha hög prioritet i Nordiska rådets arbete. Åke Gustavsson kommer strax att utveckla detta vidare för kammaren. Avslutningsvis, herr talman, vill jag ta upp några frågor som var aktuella under det gångna året, nämligen Arena Norden och Hallå Norden. Sedan slutet av 1995 har informationsverksamhet med den svenska regeringens stöd bedrivits vid Arena Norden som ett särskilt projekt i Föreningen Nordens regi. Riksdagen har också uttalat sitt stöd för verksamheten vid arenan och utgått från att regeringen möjliggör en fortsatt verksamhet i avvaktan på beslut i Nordiska ministerrådet avseende en långsiktig lösning av den nordiska informationsverksamheten. Enligt den information som vi har fått har medel ställts till förfogande så att Arena Norden kan fortsätta året ut. Det är också, herr talman, mycket glädjande att ministerrådet nu fattat beslut om att vi ska få ett gemensamt nordiskt informationsfönster här i Stockholm i syfte att få till stånd en långsiktig exponering av det nordiska samarbetet. Låt oss nu också hoppas att denna verksamhet kan komma i gång den 1 januari. Här vill jag säga, herr talman, att det är många partier som har medverkat i detta projekt. Dit kan man vända sig om man på grund av flyttning eller pendling mellan de nordiska länderna hamnat mellan olika regelverk. Det kan handla om flyttgods och tullar, om skatter och avgifter, om betygsvärdering och examensgiltighet, om arbetslöshetsersättning, pensioner, sjukvård och andra sociala rättigheter. Syftet är att stödja den som råkat illa ut och försöka hitta vägar att lösa problemen. Syftet är också att dokumentera och rapportera till ministerrådet de fall som visar att det finns luckor i systemen för medborgarnas fria rörlighet i Norden. Hallå Norden är en försöksverksamhet som jag hoppas kommer att få fortsätta också efter detta år. Herr talman! Gun Hellsvik var tvungen att lämna kammaren, men jag vill ändå passa på att tacka henne för hennes presidentskap under det år som har gått. Som tidigare har sagts kommer vi att ha session här i Stockholm under kommande vecka, vilket jag ser mycket fram emot.

Herr talman! Utvecklingen både i Norden och i vår omvärld går snabbt. De nordiska samhällena kommer att förändras i samspel med vad som händer i vår omvärld. Tillsammans tror jag faktiskt att vi bättre kan ta till vara möjligheterna, se begränsningarna och göra vår stämma hörd. Vi kan utnyttja dessa framtidsmöjligheter bättre ju mer vi lyckas avskaffa de hinder för kontakter och samarbete inom Norden som fortfarande återstår. Att riva gränshinder var också bakgrunden till att Nordenutskottet i Nordiska rådet gav mig i uppdrag att vara rapportör, att försöka göra en kartläggning och komma med förslag. Den rapporten kommer nu att behandlas på Nordiska rådets session i Stockholm, här i riksdagen, om en vecka. Den heter Ett gränslöst Förslaget, som efter Nordenutskottets behandling ligger hos Nordiska rådet, är att uppdra åt ministerrådet att snarast lägga fram en samlad handlingsplan för hur störande gränshinder kan avvecklas inom Norden. En hel del av de frågor som bl.a. Marianne Andersson tog upp i sitt anförande behandlas i den här rapporten, och jag hoppas nu att den ska medverka till att skynda på arbetet. Den är faktiskt på ett antal punkter ganska konkret. Det kan gälla teletaxor, de geografiska gränsområdena och en del annat. Det är viktigt att understryka att strävan inte alltid är att utplåna skillnaderna mellan de nordiska länderna när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, socialeller skattepolitik. Men det är viktigt att informera medborgarna om gällande lagar och bestämmelser och se till att den som flyttar till ett annat nordiskt land inte hamnar mellan två stolar och går miste om t.ex. pensionsrättigheter. Utbildningsområdet är centralt för nordiskt samarbete. Det är rimligt och viktigt att de studerande får fler och bättre valmöjligheter. De nordiska länderna ska kunna behålla sin position i det internationella kunskaps och forskarsamhället, och då är det också viktigt att vi underlättar ett utbyte mellan studenterna. I dag finns ett antal problem, som jag pekar på i den här rapporten. Men det handlar också om att ta till vara möjligheter. Jag tycker att t.ex. den verksamhet som nu pågår i Skåne och på Sjælland i samverkan i Öresundsuniversitetet är ett utmärkt exempel på hur man gränsöverskridande kan skapa gemensamma resurser där två och två blir mer än fyra. När det gäller arbetsmarknaden diskuteras i rapporten ett system som ger alla i Norden en rimlig anställningstrygghet och/eller en bättre trygghet för den som blir arbetslös inom förslagsvis tre år efter flytten till ett annat nordiskt land. Ett annat förslag är att en flyttning mellan nordiska länder inte ska leda till att man går miste om möjligheten till ersättning från a-kassa. Det är några exempel på det här området. Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna i socialförsäkringarnas uppbyggnad. Detta i kombination med svårigheten att få en tillförlitlig information är ett hinder för rörligheten i Norden. Det är viktigt att skapa en tillförlitlig service, där man kan få ett klart svar på frågor om vilka rättigheter man har vid flyttning, särskilt vid arbetspendling mellan de nordiska länderna. Anita Johansson nämnde förut Hallå Norden, som är ett led i den verksamheten. I rapporten föreslår jag bl.a. att de nordiska länderna ska överväga att ge medborgarna bindande besked från myndigheternas sida, dvs. de som har fått besked ska ha rätt till ersättning om de gör ekonomisk förlust på grund av att beskedet är felaktigt. Ett annat exempel som tas upp i rapporten gäller företag som är verksamma i flera länder. För dem är det angeläget att kunna få gemensamt besked från myndigheter i fråga om kontroller och godkännande, liksom i skatte och konkurrensfrågor. Ett exempel är godkännande och kontroll av maskiner och annan utrustning, för att vara mycket konkret. Det bör, menar jag i rapporten, vara tillräckligt med godkännande av myndigheterna i det land där företaget har sitt hemvist. Kultursamarbetet tas också upp. Det har traditionellt spelat en central roll i kontakten mellan de nordiska länderna i strävan att undanröja hinder och ta till vara möjligheter. Det är självklart att de nordiska länderna har både språkliga och kulturella skillnader. Målet är naturligtvis inte att utplåna dessa skillnader, utan att öka förståelsen för dem och även uppskattningen av varandras särart. I det arbetet är skolan, folkbildningen, studieförbunden liksom medierna viktiga. Jag diskuterar också i rapporten stöd till en utveckling av TV-samarbetet i de nordiska länderna, som för övrigt Marianne Andersson nämnde i sitt anförande. Det finns en sak till som jag vill säga några ord om. Det är de regionala aspekterna. Geografiskt, framför allt på landsidan, kanske mindre på sjösidan, vänder vi varandra ryggen i de nordiska länderna. Vi tenderar med hjälp av hur nationalstaterna är uppbyggda att hela tiden vända oss inåt, mot huvudstaden, bort från grannen. Egentligen bör man sträva efter att göra lite mer helt om, att vända sig mot varandra också rent bokstavligt. Jag ser en stor potential i att kunna få till stånd ett samarbete, stimulerat också av statsmakterna i de nordiska länderna, för att ta till vara utvecklingsmöjligheterna i gränsområdena. I rapporten föreslår jag att man ska förstärka samarbetet och skapa en gränsöverskridande finansiering av regionala utvecklingsprojekt. Det kan alltså vara bilaterala projekt mellan ett fylke i Norge och ett län i Sverige, mellan norra Finland och norra Sverige. Barentsregionen har tidigare nämnts. Jag menar alltså att detta skulle kunna bli en del av regionalpolitiken. Fru talman! Vi talar om att skapa ett folkens Europa. Det är en bra bit innan vi har hunnit dit. Att skapa ett folkens Norden är ett mer näraliggande mål, och kanske kan också Norden bli ett föredöme - det kanske redan är det - i europeiska sammanhang. Jag vill påstå att vi i Norden i många avseenden kan tjäna som föredömen. Jag har valt att i rapporten utgå från ett individperspektiv, därför att de åtgärder vi som politiker vidtar och de skeenden som vi kan påverka hela tiden måste utgå från att förändra och förbättra individens förutsättningar att arbeta, att studera, att leva och verka i den bygd som han eller hon vill. Just denna utgångspunkt i arbetet, att se till den enskilde i t.ex. dessa grupper, studerande, arbetstagare och företagare, är viktig och tycker jag nog faktiskt att vi lite mer allmänt sett i politiska sammanhang bör utgå från. Jag hoppas slutligen, fru talman, att Nordiska rådets session här i riksdagen om en vecka blir en konstruktiv diskussion om det förslag som jag har lämnat och om de förslag som kommer att diskuteras i övrigt. Beträffande rapporten om ett gränslöst Norden är förhoppningen att regeringarna i de nordiska länderna så snabbt som möjligt ska utarbeta en konkret handlingsplan för att stimulera samverkan och för att riva gränshinder. Tack!
Fru talman! Det var många intressanta synpunkter som Åke Gustavsson kom med när det gällde ett gränsöverskridande fortsatt samarbete. Jag skulle bara vilja lyfta fram en fråga som jag hoppas kommer in i sammanhanget. Jag är själv bosatt i Göteborg, men är gammal dalslänning och sedan barnsben van vid mycket täta kontakter med Norge. Vi har två stora projekt som rör sig inom kommunikationsområdet där det skulle betyda oerhört mycket om vi fick en bättre medverkan från regeringarnas sida. Det gäller faktiskt både E 6 och en järnväg som förbättrar förbindelsen mellan Oslo och Göteborg och även går vidare. Här rör det sig om ett samarbete som har stor betydelse för Västra Götalands läns del, dvs. ett samarbete inte bara med Norge utan också med Danmark. Detta har också betydelse för att stärka regionens ställning gentemot regioner i Europa. Jag hoppas vi får räkna med Åke Gustavssons medverkan i de projekten.
Fru talman! Generellt sett är det alldeles självklart att en utbyggnad av kommunikationerna är central för hela Norden. Vi genomförde i somras i Nordenutskottets regi ett seminarium i Köpenhamn och Malmö under medverkan av den avgående norske ambassadören Torvald Stoltenberg. Då diskuterades Öresundsbron mycket. Torvald Stoltenberg betonade - vilket inte många norrmän och svenskar har förstått - att Öresundsbron har en stor betydelse för Norden och därmed också för Norge. Det beror på att bron kommer att innebära bättre och smidigare kommunikationer. I grundfrågan delar jag Ingrid Näslunds uppfattning att kommunikationerna fysiskt, men också IT kommunikationer osv., är oerhört centrala för utvecklingen - utan att för den skull konkret ta ställning till de järnvägar och vägar som nämndes i Ingrid
Fru talman! Jag tackar för svaret. I mina kontakter med norra Bohuslän fick jag fina exempel på det gränsöverbryggande samarbetet mellan fylket Østfold och Bohuslän. Det som var inspirerande att se var hur företagare kunde samarbeta - och detta med EU:s hjälp via Interregstöd. Där fanns en företagare som sysslade med kaminer, kakelugnar o.d. som samarbetade med Norge, Danmark och Finland. Det var särskilt med Norge som det var ett fylkessamarbete, och där gick det att få stöd från EU. Det här är en fråga med ett vidare perspektiv. Det ska bli intressant att se hur den förs vidare.
Fru talman! Det är bara att instämma i vad som betonas i rapporten, nämligen att myndigheter - statsmakterna - ska medverka till att stödja och stimulera gränsöverskridande finansieringar. Detta kan vara ett viktigt instrument i regionalpolitiken. Men med den erfarenhet vi har från Sverige - och de flesta andra nordiska länderna - diskuteras denna fråga från en lite för snäv nationell synpunkt. Jag uttrycker därför att man i stor utsträckning bör göra helt om. Man bör vända sig till varandra i större utsträckning i de nordiska gränstrakterna. Även vi företrädare här i riksdagen har ett visst ansvar för att stimulera och stödja en sådan utveckling.

Fru talman! Jag hade tänkt att replikera i frågan om infrastruktursatsningar. Jag hade inte tänkt att ta upp den frågan i mitt anförande, men jag gör det ändå nu när jag ändå har ordet. Det är viktigt att inte bara de frågor som gäller sträckan Göteborg-Oslo blir Nordiska rådet-ärenden. Även de vägar som sträcker sig genom landet från E 18 till Østfold och väg 61 mot Norges flygfält är viktiga frågor som bör läggas på Nordiska rådets bord. Jag ska ge ett kort inlägg från en person med min dialekt i detta ärende. Att bo vid en gräns skrev jag som en rubrik på ett inlägg. För min del är svensknorska gränsen ett område där hälften av familjerna har bildats tack vare ett gränsöverskridande. Det innebär att allt som sker i gränslandet präglas av bägge ländernas särart. Nationalism och sammanhållning, som sägs vara speciellt norskt, präglar också värmlänningen. "Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö." säger Värmlandsvisan. "Ja, vi elsker dette landet" säger norrmännen. Att leva vid gränsen innebär att vi alla förstår varandras språk. Detta präglar också gränsbon. Globaliseringen och Norden av Elver Jonsson är en skön läsning för en Nordenvän. Alla rekommenderas att läsa denna skrift av en riksdagsledamot, som i hela sitt liv har haft alla sina uppgifter delade med grannlandet. I skolan har vi haft ett klassutbyte med lärarna på bägge sidor av gränsen. Vi förstår varandra. Vi har landskamper i idrott. Vi sjunger och spelar tillsammans. Den norska helikoptern hämtar skadade på vägen även i Sverige när olyckan är framme. Inga gränser kan stoppa helikoptern. Det är blott på jorden gränser vi drar. Det är blott på jorden som gränser vi har. Se på vår himmel så klar och så blå. Där finns inga gränser. Visst är det väl så? Så skriver Thore Skogman i sin sång Över alla gränser, troligen präglad av hans liv vid den norska gränsen i Årjängs kommun. Kära Nordiska rådet-vänner! Fru talman! Ett misslyckande i det nordiska samarbetet är TV-frågan. Att inte hela Sverige kan se nordisk TV är i detta teknikens tidevarv mycket olyckligt. Här i huset sitter jag och ser fredsförhandlingarna i Oslo via CNN. Det var skönt att på måndagsförmiddagen vara hemma i Värmland och kunna följa direktsändningarna från norsk TV. När man ser norska TV-program textade ryser en Norgevän. Detta får anses som ett tecken på ett misslyckande i nordisk politik. Elver Jonsson berör detta i Folkpartiets Nordenmotion. Slutet på mitt inlägg i denna nordiska fråga blir att vädja till beslutsfattarna i mediefrågorna att snarast förse grundutbudet med TV från alla de nordiska länderna. Fru talman! Riksdagen bör snarast förse detta hus med nordiska TV-program. CNN i all ära, men norsk TV direkt från Norge är bättre. Då främjar vi globaliseringen i Norden i Elver Jonssons anda.
Fru talman! Jag tror inte att Runar Patriksson behöver se fredsförhandlingarna i Oslo via CNN. Jag tror säkert att Sveriges television förmedlar detta på ett alldeles utmärkt sätt, liksom självklart Norsk rikskringkasting. Tekniken är nu sådan, i digitaliseringens värld, att det är förhållandevis enkelt att ha ett utbyte. Jag vet att de nordiska public service-företagen, Danmarks Radio, NRK, YLE och Sveriges television, har ett samarbete som syftar till utbyte. Jag har förhoppningar om att det ska kunna ske snart. I den praktiska verksamheten finns det t.ex. i Malmö-Köpenhamns-området en permanent dansk medarbetare placerad på den svenska sidan som rapporterar direkt till den danska sidan. Sveriges television i Malmö har medarbetare permanent placerade i Köpenhamn för att direkt rapportera till SVT Syd och ibland i riksprogrammen. Det händer saker på flera plan. Jag är förhoppningsfull om att detta arbete äntligen efter många år kan komma till stånd, så att det blir gemensamma TV-sändningar över de nordiska länderna. Det är i dag inga större problem mellan
Fru talman! Det var ett försvarstal från en politiker som sysslar med dessa frågor och ett parti med regeringsmakten. Jag anser ändå i dessa teknikens dagar att det är ett misslyckande att vi inte har kommit fram till att vi över hela Sverige kan se alla nordiska program, speciellt här i parlamentet. Gång på gång har jag besökt Sveriges ambassadör i Oslo. Han har påtalat att vi inte kan se vad som händer i norska parlamentet. hela dagen. Det var intressant att i direktsändning se president Clinton gå runt och hälsa på Norges barn, när man på Rapport eller Aktuellt såg en kort snutt. Om man slog över till CNN kunde man också se det. När man kommer från Töcksfors vid gränsen, där vi har egen antenn till Norge och kan se direkt, kommer det här på en igen. För ett år sedan hade jag ett samtal om det här med kulturminister Marita Ulvskog i en frågestund, och vi sade att det skulle åtgärdas. Det har gått ett år, och jag ser fortfarande ingen lösning i Åke Gustavssons svar, annat än det ska bli "någon gång i framtiden". Samarbete med reportrar är en helt annan sak än att kunna se direkt in i TV-lådan i Riksdagshuset.
Fru talman! Jag är inte säker på att det är höjden av önskvärt nordiskt samarbete med direktsändningar från de nordiska parlamenten. Det är inte vad jag menar med ett nordiskt TV-samarbete. Det jag menar med ett TV-samarbete är att kunna se sändningar från den ordinarie programverksamheten. Om Runar Patriksson vill diskutera C-Span eller någonting annat tycker jag inte att det primärt har med nordiskt samarbete att göra, utan nu har vi att diskutera samarbete mellan public service-företagen. Genom att de nu kan digitaliseras ökar förutsättningarna dramatiskt. Patriksson kan göra en mycket konkret åtgärd för att stödja detta, nämligen se till att Folkpartiet aktivt verkar för att bygga ut de digitala markbundna sändningarna. Detta skulle vara en mycket konkret och bra åtgärd, som Folkpartiet skulle kunna ställa upp på. Dessvärre har vi inte sett det stödet ännu.
Fru talman! Jag vet inte om den sista repliken innebär att vi ska lägga skattepengar i digitalboxar. Om det är vad det är fråga om ställer vi inte upp på det. Det här kunde ha lösts med Nordsat sedan många år tillbaka, men här har funnits en ovilja. Jag har aldrig sagt att det ska vara direktsändningar från parlamenten. Jag sade att vi som är i parlamenten borde kunna se våra nordiska grannars public service-sändningar i TV utan att behöva gå via CNN.
Fru talman! Det nordiska samarbetet behöver utvecklas och fördjupas. Därom tycks vi eniga i det svenska och i de nordiska parlamenten. Samer, vår ursprungsbefolkning, bör få medlemskap på egna villkor som fullvärdiga medlemmar. Därom är vi inte eniga. För mig och Miljöpartiet är det här en oerhört viktig rättvise och symbolfråga, som inte längre bör dras i långbänk. Historisk kompetens om vårt enskilda och gemensamma kulturarv behöver utvecklas. Ökad kulturell kunskap är lika med aktivt fredsarbete. Här vill jag speciellt lyfta fram Barentsregionens gemensamma ansvar. Jag fördjupar alltså dimensionen utifrån det som står i betänkandet, att kultursektorn har ett särskilt ansvar att bekämpa främlingsfientlighet. En särskilt allvarlig uppmaning vill jag rikta till svenska, norska och finska män i norra delen av vår skandinaviska halvö. På vilket sätt tar ni ansvar för alla människors lika värde när kvinnor från Ryssland kommer över era gränser för att i ekonomisk desperation sälja sin kropp? I stället för att springa dem till mötes med brallorna neddragna borde ni ta deras utanförskap på allvar och utveckla närings och kulturpolitiskt samarbete på lika villkor. I Sverige är det dessutom kriminellt att köpa sex - en lagstiftning som vi i Miljöpartiet hoppas kan få efterföljare i våra nordiska systerländer. Här måste kunskap och kompetens hos dem som arbetar på fältet användas mer. Jag tänker främst på ROKS stora utbildningsinsatser. I fråga om public services roll i det kommersiella mediebruset, är den stark i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den digitala utvecklingen i det markburna gemensamma nätet kommer att öppna för nya möjligheter och fortsatt regional medieutveckling, och vi får äntligen en lösning på nordiskt gemensamt TV-tittande. Visst är det ett misslyckande att vi inte har fått den lösningen ännu. Jag tycker att man kan erkänna det. Även här behöver samarbetet och kunskapsutbytet runt Östersjön intensifieras. I t.ex. Litauen valde de, efter decennier av totalitärt medieförtryck, att helt inrikta sig på den reklamfinansierade kommersiella mediemarknaden. Pendeln slog hårt över. Nu börjar de se sig om efter ett mer nyanserat utbud, ett utbud där det egna språket talas i programmen och det egna landets värderingar styr upplägget. Med en befolkning på 3,8 miljoner invånare finns det stor anledning till oro när de amerikanska TV-programmen väller in. Lite mer av public service kan råda bot på enfalden. Presstöd utgör också ett viktigt inslag - det kanske t.o.m. är en garant - för yttrandefriheten. Låt oss lära mer av varandra. Till sist önskar jag mer av nordiska men också baltiska festivaler samt Barentshavsfestivaler. Festivalen som mötesplats har grovt underskattats i allt internationellt samarbete. Festivalen är en öppen mötesplats för hela familjen som gemensam kulturaktivitet, med körsång, folkmusik, dans, film, barnkarnevaler, historiska, levande rollspel, där ungarna själva står för dagordningen. Fru talman! Bara fantasin sätter gränser för utveckling och samarbete. Inget är en självklarhet, utan det vi vill måste vi satsa på. Det måste också visa sig i ekonomiska prioriteringar.

Fru talman! Betänkandet vi nu ska behandla heter Om kryptografi. Det som avses är användning av kryptografi vid överföring och lagring av information i elektronisk form samt handel med kryptobaserade produkter. Kryptobaserade produkter kan vara krypteringsprogramvara, krypteringsutrustning, kryptoanalytisk utrustning m.m. Vad har då kryptografi med utrikesutskottet att göra? Jo, det är utrikesutskottet som har ansvaret för att behandla frågor om exportkontroll, och det är också exportkontroll som jag i huvudsak kommer att tala om i dag. Det finns två typer av exportkontroll i Sverige. Den ena handlar om krigsmateriel, och den andra handlar om produkter med dubbla användningsområden, s.k. dual use. Kryptobaserade produkter anses ha dubbla användningsområden och klassificeras i Sverige som strategiska produkter. Exportkontroll i organiserad form har funnits i Europa och USA sedan slutet av 40-talet i form av COCOM-samarbetet mellan Natoländerna, och syftet var att kontrollera högteknologiexport till de dåvarande statshandelsländerna. Sverige deltog inte formellt men anpassade sig till COCOM:s regler. COCOM-samarbetet övergick i nya former i och med att Wassenaararrangemanget skapades 1995. Där ingår ett trettiotal länder, alltså en betydligt större krets än bara Natoländerna, inklusive Sverige. Wassenaararrangemanget är ett exportkontrollarrangemang som syftar till att förhindra spridning av vapen och produkter med dubbla användningsområden, s.k. dual use, vilka kan ha militärt destabiliserande verkan och hota internationell och regional fred och säkerhet. Exportkontrollen i Sverige av strategiska produkter regleras bl.a. av rådets förordning, - alltså av EG rätten - från 1994, som handlar om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden. Denna rådsförordning grundar sig i sin tur på det tidigare nämnda Wassenaararrangemanget. Vi har också en lag och en förordning från 1998 om strategiska produkter. Fru talman! Vi inom de borgerliga partierna i utrikesutskottet har funnit att exportrestriktionerna avseende produkter med kryptoinnehåll måste förändras. Restriktionerna slår inte hårt bara mot exportindustrin utan också mot många svenska datoranvändare, som inte får tillgång till fullgoda krypteringsprodukter. Vi moderater är som bekant för fri handel, och ambitionen är att så få produkter som möjligt ska omfattas av exportkontroll. Med de svårigheter som finns att kontrollera privat export av mjukvaruprodukter är det orimligt att tillämpa en kontroll som bara blir till hinder för svenskt näringsliv och svenska datoranvändare. Produkter som i dag finns på en massmarknad eller är lätt tillgängliga på en öppen marknad inom landet bör därför helt undantas från exportkontroll. Kontrollen bör i stället reserveras för produkter som inte tillhandahålls fritt på en öppen marknad. Hur ska detta gå till? Jo, fru talman, en sådan ordning som jag nämnde bör tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för Wassenaararrangemanget. Regeringen bör därför verka för en liberal tillämpning av regelverket. Steg två är att inom Wassenaararrangemanget verka för att förändra gällande regler. Vi moderater är mycket måna om att vårda och vidmakthålla de internationella åtaganden och överenskommelser som vi har gjort. Men detta hindrar inte att Sverige inom Wassenaararrangemanget verkar för att förändra gällande regler i riktning mot ytterligare liberalisering. Detta innebär att de tidigare nämnda produkterna bör avföras från arrangemangets varulista. Om jag lyfter blicken något, fru talman, från exportkontrollen, frågar jag mig varför vi måste använda krypto i Sverige. Är det viktigt? Ja, det finns flera skäl till att användandet av krypto borde öka. Det gäller allas rätt till säker kommunikation. Säker kommunikation och säker elektronisk handel kräver krypteringsprogram som garanterar att innehållet inte kan läsas eller ändras av utomstående under överföringen och som gör att man säkert kan identifiera avsändare och mottagare. Elektronisk handel, telemedicin och företagskommunikation över öppna nät är bara några exempel på viktiga processer som kräver tillgång till starka krypton för att kunna vidareutvecklas. Krypteringsteknik är också en förutsättning för användning av s.k. e-pengar, dvs. digitala betalningsmedel enbart avsedda för elektroniska betalningar. Den svenska exportkontrollen när det gäller mjukvara med kryptoinnehåll hindrar utvecklingen av elektronisk handel och missgynnar svenska exportföretag. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 3 och till reservation 1.

Fru talman! I huvudsak anser kristdemokraterna att regeringens proposition går i rätt riktning när det gäller en liberalisering av kryptotekniken. På flera punkter tycker vi dock att regeringen inte går tillräckligt långt, och vi står därför bakom de gemensamma reservationerna 1 och 2. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2. Behovet av datasäkerhet ökar drastiskt i takt med att vi alltmer använder elektronisk handel och mer och mer övergår till att identifiera oss med hjälp av elektroniken. Kryptering är en viktig teknik för att både kunna skydda sin information och för att kunna identifiera sig och vara trygg i förvissningen att ingen annan kan stjäla ens identitet. Det är därför viktigt dels att krypteringsprogram kan utvecklas i konkurrens och i ständig förbättring, dels att krypteringen blir fri och tillgänglig för alla som är i behov av den. Första reservationen handlar om restriktioner. Trots att regeringen inledningsvis skriver att det för närvarande inte finns skäl att begränsa användningen av kryptoteknik i Sverige finns det andra skrivningar som talar emot denna inriktning, och därför stöder vi denna reservation. Andra reservationen gäller kryptonycklar. Systemet med s.k. publika nycklar måste bygga på frivillighet. Det bör inte vara ett tvång att deponera sin nyckel någonstans. De länder som har denna bestämmelse har börjat överge den i takt med att Internetanvändningen ökar. Regeringen nämner själv Frankrike och USA som exempel. Glädjande är att det i utskottet har bildats en majoritet för ett tillkännagivande till regeringen vad gäller exportkontrollen. Precis som regeringen själv skriver i sin proposition bör Sveriges politik på detta område präglas av flexibilitet och lyhördhet i syfte att kunna möta en ökad efterfrågan på säker kryptoteknik, förändringar i andra länders politik och den fortsatta tekniska utvecklingen på området. Det är bra formulerat, men för att leva upp till det bör riksdagen justera betänkandet genom att stödja de två första reservationerna.

Fru talman! Skrivelse 116 Om kryptografi presenterades i maj i år. Många tyckte nog inte att det var den mest upphetsande skrift som hade kommit på riksdagens bord. Men skriften har ändå föranlett mycket diskussion i utrikesutskottet; den hamnade ju där. Det var inte många som reagerade här i riksdagen när skrivelsen kom. Den enda motion som lämnades in var från Folkpartiet. Det var Eva Flyborg, som sitter här i kammaren, som slog larm om vad som var på gång och författade en motion. Det var flera av oss som tvingades försöka fördjupa oss i vad detta innebar. När den allmänna motionstiden sedan kom i september var det flera andra partier som hade vaknat upp och som reagerade. Det gjorde man från moderat håll och från centerhåll. Detta har gjort att utrikesutskottet har ägnat en del tid åt kryptografi under senare tid. I det informations och IT-samhälle som vi alltmer lever i är det mycket viktigt att den personliga och affärsmässiga integriteten kan upprätthållas. Det är sådant som det rör sig om i det här fallet. Detta är något som vi liberaler har slagits för i många år och som det visar sig att det blir alltmer nödvändigt att hävda. Hela det nya, elektroniska offentliga samtalet är t.ex. beroende av att man kan försäkra sig om identiteten hos den som talar eller skriver. Det gäller för den delen även den som tar emot ett meddelande - t.ex. om ekonomiska transaktioner - respektive får tillgång till en medicinsk journal med känsliga personuppgifter. Den senaste tiden har vi sett att det här är otroligt viktigt. I Göteborg har man uppmärksammat fall där personer har gått in och läst i journaler som kanske borde vara krypterade och omöjliga att komma åt för personer som egentligen inte har med saken att göra. Informationen behöver skyddas. Det enda riktigt verkningsfulla sättet att försäkra sig om detta skydd är att man krypterar informationen. För att man ska få tillgång till de starkaste kryptoprodukterna behöver såväl användning som import och export av civila kryptoprodukter vara helt fri. Det är Folkpartiets grundsyn i dessa frågor. I takt med att användningen av datanät ökar, ökar också risken för avlyssning. Det sker inte för att mänskligheten har blivit mer nyfiken på senare år utan för att det har blivit enklare och billigare att avlyssna. Det har alltid i historien funnits intresse av att ta del av hemlig eller personlig information. Med dagens teknik är det lättare att tränga in i sådana här saker. I dag saknar praktiskt taget allt som skickas på svenska datanät skydd mot avlyssning. Vissa undantag finns, men de utgör en mycket liten andel av den totala trafiken. Folkpartiet betraktar detta som ett allvarligt och växande problem. Det enda verkningsfulla skyddet mot avlyssning är kryptering. Kryptering kan dessutom användas för att konstruera system för behörighetskontroll och på så vis användas för att förebygga andra typer av informationsstöld. Kryptoteknik utgör också grunden för de flesta former av digitala äkthetsbevis som används för att skydda elektroniska dokument. Det kan gälla exempelvis information som enskilda betraktar som känslig för den personliga integriteten, sjukvårdens informationshantering och information om affärsuppgörelser och andra ekonomiska transaktioner. Det här kan också gälla journalister som vill skydda sina källor, vilket de kan göra enligt grundlagen. Det finns många sådana här exempel. Därför gäller det att få fram så säkra kryptoprodukter som möjligt. I regeringens skrivelse Om kryptografi sägs att alla ska ha rätt att även i fortsättningen fritt använda sig av kryptering. Det låter ju bra, men uttalandet görs inte utan reservation. Man talar också om att regeringen, om utvecklingen skulle motivera skärpta regler, kommer att överväga lämpliga åtgärder. Det här andas alltså att man på något sätt vill vara med och kontrollera. Man känner en viss osäkerhet inför vad det är som skickas och sänds i dessa burkar. Det finns tydligen en sorts kontrollintresse. Folkpartiet anser att denna reservation är djupt olycklig och sänder fel signaler till dem som arbetar med att ta fram bra kryptoprogram. Det talas bl.a. om att man kan tänka sig att införa krav på obligatorisk deponering av krypteringsnycklar. Det är i och för sig en helt orealistisk tanke. Det finns både principiella och praktiska invändningar mot ett sådant resonemang. Det utvecklas också i reservation nr 2 i dagens betänkande. Folkpartiet betraktar det som en självklarhet för ett demokratiskt IT-samhälle att fullt ut tillåta användning, utveckling och spridning av kryptering och står därför bakom reservationerna 1 och 2 i betänkandet. Datasäkerhetsprodukter med stöd för kryptering är ett mycket verksamt skydd mot många typer av brottslighet. IT-kommissionen konstaterar i sin skrivelse till regeringen Vikten av att använda kryptering exempelvis att: "Kontokortsbedrägerierna ökar kraftigt för närvarande, och ökningen är kopplad till den växande handeln på nätet. Detta hänger samman med att man i dag kan handla via Internet utan att på något sätt behöva styrka att kontonumret är kopplat till den som genomför transaktionen. Med krav på elektroniskt signerade transaktioner skulle den formen av kriminalitet kunna stoppas." De flesta nya jobb som skapas inom de närmaste åren kommer med all säkerhet att återfinnas inom tjänstesektorn. Där utgör IT-industrin en stark spjutspets mot den nya tekniska utvecklingen, vilket även kommer att ge draghjälp åt kringliggande sektorer. I Sverige finns stort kunnande på programvarusidan och därmed också möjligheter att inta en stark position på mjukvarområdet inom världshandeln. Inom en snar framtid kommer kryptering att krävas som integrerad del i de flesta mjukvaruprodukter. Exportrestriktioner på kryptering kommer därför att drabba stora delar av programvaruindustrin. Exportrestriktioner på krypteringsprodukter slår hårt mot små och tekniskt avancerade länder, just ett sådant land som Sverige har ambitionen att vara. Exportrestriktionerna på civila kryptoprodukter är en rest från den tid då kryptering var något som bara användes av militären och diplomatkåren. Folkpartiet anser att civila kryptoprodukter nu bör behandlas som just civila produkter och därför helt undantas från de internationella exportkontrollarrangemangen som vi har i dag. Jag yrkar därför bifall till betänkandetexten i den här delen och därmed avslag på reservation 3.
Fru talman! Det här är ett ärende som vi har hunnit behandla några gånger i utskottet. Det är intressant att vi fortfarande inte vet var majoriteten kommer att hamna eftersom Vänsterpartiet har valt att avstå från att ta ställning i den här frågan. Jag tycker att det är minst sagt förvånande och underligt i en fråga där det borde vara en självklarhet att man, som Folkpartiet, antingen tycker att det är viktigt att liberalisera reglerna eller att man tycker att vi också fortsättningsvis bör ha en viss kontroll. Mitt parti har ansett att det är motiverat att dessa produkter underställs en viss exportkontroll, just därför att det inte bara är den positiva användningen av krypterade produkter som vi kan se i samhället utan också andra delar. Vi tycker att det finns all anledning för Sverige att leva upp till de internationella avtal som har ingåtts när det gäller krypteringsprodukter med tanke på de risker som finns för felaktig tillämpning och teknikanvändning. Med detta vill jag säga att jag stöder reservation 3. I övrigt stöder jag utskottets förslag och yrkar därmed avslag på de andra två reservationerna.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Miljöpartiet och Marianne Samuelsson hur ni har hamnat på den här sidan egentligen. Här handlar det om regler som faktiskt gynnar stora amerikanska företag och som missgynnar små svenska företag. Jag skulle vilja höra vilka argument som har fått Miljöpartiet att hamna på
Fru talman! Det är ju så att regler ofta missgynnar företag medan de ibland gynnar vissa företag. Det har vi ju sett bevis på i många sammanhang. Vad som gäller här är att ha en fortsatt samhällskontroll av och skydd för produkter som kan exporteras och användas på ett sätt som vi från svenskt håll inte anser lämpligt. Det är därför som vi har valt att det ska finnas en fortsatt möjlighet att kontrollera exporten. Här finns faktiskt en uppmjukning, för det ger ju svenska företag en positiv möjlighet att sälja.
Fru talman! Jag tycker fortfarande att jag inte har fått höra några riktigt bra argument, därför att även från utskottsmajoritetens sida talar vi i första hand om de civila kryptobaserade produkterna, som alltså i dag finns i mjukvara och webbservrar. Man kan alltså skicka sådana här starka krypton via Internet i dag.
Fru talman! Vi är av den uppfattningen att det utifrån många perspektiv finns anledning att ha en viss kontroll. Det som betänkandet också tar upp är att man inte har kontroll på enklare krypteringsprogram, men att man vill ha det på de lite tyngre delarna, som kan innehålla annat och som det finns all anledning att ha kontroll på.
Fru talman! Jag har två frågor till Marianne Samuelsson. Den första gäller just det som vi har varit inne på lite grann här. Jag tycker att Marianne är lite svävande när det gäller just syftet med kontrollen. Kan Marianne Samuelsson vara lite mer konkret? Vad är det som är så viktigt att man måste gå in och ha kontroll på när det gäller den här delen av civila produkter, och hur ska kontrollen ske egentligen? Vad är det i konkret fall som ska kontrolleras? Den andra frågan rör reservation 2, som Marianne Samuelsson står bakom, om obligatorisk deponering av krypteringsnycklar. Tanken hos majoriteten är att man ska begära av dem som har en krypteringsnyckel att de ska lägga den i en deponering så att någon ska kunna gå in och kontrollera vad meddelandena innehåller. Detta är ju tanken med en obligatorisk nyckeldepå. Hur ska detta ske egentligen rent praktiskt? Ska det vara obligatoriskt att man ska lägga in krypteringsnyckeln i någon sorts depå? Om det nu är någon som vill dölja något, vad är det då som säger att den personen skulle lägga sin krypteringsnyckel i en sådan depå?
Fru talman! Detta är naturligtvis en kontroll som kan bli nog så svår. Det finns väl stor risk för att man även i det fallet inte kommer att ha möjlighet att praktiskt kontrollera allt och att kontrollen kommer att användas på ett sätt som inte är önskvärt från samhällets sida. Men det som vi tycker är viktigt är att regelsystemet inte liberaliseras så att det inte blir någon som helst kontroll. Det är det som Folkpartiet vill i sin skrivning. Där har man gått helt på industrins linje i de här frågorna. Det kan man väl vara vänlig nog att ställa sig bakom. Men vem ska i så fall ha samhällskontrollen? Och vad händer om man helt släpper de här produkterna fria - utifrån detta med säkerhetsaspekter och kontrollmöjligheter? Det gäller ju kriminell verksamhet och strategiska produkter. I andra fall vill vi kontrollera att våra företag inte säljer till sådana länder som vi inte vill ha handel med i fråga om just dessa delar.
Fru talman! Marianne Samuelsson säger att Folkpartiet går industrins intressen till mötes. Det är inte det som är utgångspunkten. Det är den personliga integriteten. Det är säkerheten för medborgaren som vill vara säker på att det meddelande han eller hon sänder är hemligt och krypterat och att ingen annan kommer åt det. Det är det som är utgångspunkten. Sedan finns det cirklar i det här, det är riktigt. Vi är duktiga på sådant här i Sverige, t.ex. krypteringsnycklar och krypteringsprogram. Det är en exportvara. Den är viktig. Den ska vi naturligtvis understödja. Men det finns inget motsatsförhållande. Det är tvärtom en samverkan mellan olika intressen. Dels är det individens intressen, dels är det industrins intressen som samverkar här. Jag återkommer till en sak. Marianne Samuelsson frågar: Vem ska ha kontrollen? Det är på något vis en nyckelmening i hela resonemanget. Jag uppfattar det så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har en ingång till det här som säger att samhället måste ha kontroll över vad som sker i de här burkarna, kontroll över hur meddelanden sänds osv. Det är utgångspunkten. Sedan kan man eventuellt göra undantag från detta och säga att vissa saker ska tillåtas. Vi har en helt annan ingång till det här. Vi säger att allt ska vara fritt att kryptera för individerna. Sedan kan naturligtvis den svenska staten ta hänsyn till säkerhetspolitiska synpunkter. Det kan t.ex. finnas militära intressen. Då kan man vilja ha kontroll. Men då bestämmer vi ju det själva. Myndigheten bestämmer själv: Det här är en så viktig del att vi inte tänker sälja den, inte tänker exportera den. Det kan man själv då avgöra.
Fru talman! Det där sista som Biörsmark sade tyckte jag var intressant, alltså att vi själva skulle få avgöra om vi tyckte att det skulle säljas eller inte. Om man släpper en vara helt fri, utan någon som helst kontrollmöjlighet, avsäger man sig ju möjligheten att över huvud taget ha en kontroll. Det är precis det som Folkpartiet vill. Det är det som jag uppfattar att en utskottsmajoritet vill i den del där det finns en sådan. Det står också i betänkandet. Regeringen "bör verka för en liberal tillämpning av den rådande exportkontrollregimen." Det står att "Sverige inom Wassenaararrangemanget skall verka för att förändra gällande regler i riktning mot en ytterligare liberalisering." Tydligare än så tycker jag inte att det kan sägas. Man är ute efter betydande liberaliseringar när det gäller exportkontrollen. Då hamnar ju Sverige bland de länder som inte har kontroll på sin export av strategiska produkter. Det vill inte vi som parti stödja. Vi tycker att det är viktigt att vi fortsättningsvis har en viss koll på detta.

Fru talman! Vi har här utrikesutskottets betänkande 1999/2000: UU3 om kryptografi. Jag ställer mig naturligtvis bakom huvuddelen av texten i betänkandet, de delar där vi socialdemokrater finns med i majoritetsskrivningarna. Men det finns också två reservationer som vi inte har sett lika positivt på. Det är naturligtvis reservationerna 1 och 2. Sedan har vi också från socialdemokraternas sida en reservation tillsammans med Miljöpartiet. Det som står i den är också vår linje här i dag. Jag tycker över huvud taget att det här betänkandet andas en ödmjukhet inför frågans komplexitet. Det har den lyhördhet som man måste ha i en fråga där utvecklingen har skett så fort och även kommer att göra det i fortsättningen. Osäkerheten består inte i om det kommer att ske några förändringar på krypteringsområdet. Den består i att vi inte fullt ut kan veta hur de här förändringarna kommer att utveckla sig. Det handlar om i vilken omfattning vi kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder framöver - om vi över huvud taget kommer att behöva göra det. Jag vill gå tillbaka lite och peka på att jag 1997 ställde en fråga till försvarsministern angående krypteringsnycklar.

Marianne Andersson har också nämnt den frågan här i sitt anförande. Senare har jag tagit upp krypteringsfrågorna ur olika synvinklar i såväl anföranden som motioner. När behovet var stort av att lyfta krypteringsfrågan för att kunna forma en modern politik på området, samt inte minst för att sprida information kring krypteringen och nödvändigheten av att använda kryptering i många sammanhang, var jag ensam här i riksdagen om att lyfta fram frågan. I dag är inte kryptering längre något som handhas av och identifieras med enbart försvaret och UD. En stor del av krypteringsprodukterna är utan hinder för export. Då sätts krypteringen i fokus av flertalet partier. Man kan undrande ställa sig frågan varför, men jag väntar mig inte några bekännelser på den punkten här i dag. Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har infört möjligheten för företag att åberopa ett generellt exporttillstånd och därmed utan föregående ansökan och prövning kunna exportera vissa kryptoprodukter, s.k. massmarknadsprodukter, till en rad länder. ISP undersöker därutöver möjligheten till ytterligare förändring. Det är något som jag välkomnar och som är en del av den tekniska utvecklingen. Efter gjorda regelförändringar med anpassning till dagens situation har jag upplevt att näringslivet är nöjt. Jag möts inte av några klagomål. Jag får inga brev och telefonsamtal längre som tyder på att det här är ett bekymmer. Man har fått sina huvudsakliga önskemål tillgodosedda. Det finns också en medvetenhet på näringslivssidan om att det liggande förslaget från borgerligheten skulle kunna göra Sverige mindre trovärdigt som mottagare av känslig teknologi. Vi har ju tidigare erfarenhet av att det finns partier som visat ansvar i säkerhetspolitiska frågor. Då tänker jag framför allt på Moderaterna och Centerpartiet. Nu har jag dock rört ihop mina handlingar. Jag ska fortsätta. Vi har i bred bemärkelse ett behov av att säkra den egna tillgången till utländsk högteknologi på ett sätt som innebär en balanserad avvägning gentemot säkerhetspolitiska intressen. Men självfallet finns undantag. Det finns ju en och annan s.k. kryptoaktivist som naturligtvis inte har någon anledning, och inte heller något ansvar för, att se helheten. Jag vill, fru talman, understryka att det är fritt att importera och tillverka och använda denna teknik. Nu när vi har tagit flera och långa steg in i krypteringsområdet har somliga vaknat. God morgon, kan man säga. Men man kan också säga att några av ledamöterna ännu inte verkar ha hunnit gnugga sömnen ur ögonen. Några som är vakna, och som arbetar med detta, är projektet Smelink i Jönköpings län, mitt hemlän. Smelink är en beteckning som står för en satsning hos små och medelstora företag med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som huvudfinansiär. Under detta arbete, som länsstyrelsen bedriver, får företagen en enkel och snabb ingång till information och tjänster från flera svenska aktörer. De gäller hur man gör med företagen, redskap för effektivisering och utveckling. Kring detta anordnades en konferens nu i måndags på Rosenbads konferenscentrum här i Stockholm. Jag hade, tillsammans med många andra med intresse för företagandets villkor, nöjet att bevista denna konferens. Landshövding Birgit Friggebo och Mona Sahlin samt företagare m.fl. deltog med sina erfarenheter på området. En sak som tydligt framkom under denna eftermiddag var att företagen hade behov av information dygnet runt. I fråga om detta är ju IT kommunikationen ett välkommet tillskott. Man fick också information om att 70 % av de svenska små och medelstora företagen har egna hemsidor. De som jobbar i små och medelstora företag jobbar på obekväma arbetstider. De jobbar med sina administrativa kontakter på kvällar och helger när myndigheter oftast har stängt. Vi i Sverige ligger alltså högt med våra 70 % om man jämför med övriga EU där siffran är 30 %. Detta innebär naturligtvis att vi är drivande i dessa frågor. Och dessa företag vill ha information, men de vill också i nästa steg kunna sända och ta emot dokument på ett säkert sätt. Företag och myndigheter behöver säkra signaturer. De behöver kunna sätta sina sigill. Mot bakgrund av de önskemål som framfördes i måndags så känns det bra att här i dag kunna säga att frågan om sigill är beaktad i detta betänkande. Regeringskansliet förbereder ett införande i det kommande EG-direktivet av en gemensam ram för elektroniska signaturer. Vidare kan vi läsa att frågan om konfidentialitetstjänster bör utredas. Men i samma andetag vill jag tydliggöra att medvetenheten om datasäkerhet vid informationsutbyte fortfarande är alldeles för dålig. Här har branschorganisationerna ett ansvar, och jag vet att en del har gjorts, men det krävs fortfarande stora insatser. Informationstekniken skapar möjligheter som vi ska ta till vara. Men för en fortsatt god utveckling krävs det att vi säkert ska kunna handha och använda elektroniska tjänster samt att i trygghet våga utnyttja de elektroniska kommunikationstjänsterna. Det är en lång svensk tradition, och vi arbetar fortfarande för att stärka frihandeln i världen. Men, fru talman, frågan är om det ska ske till priset av att vi underlättar för regimer som kommunisterna i Nordkorea. Fru talman! Vår vilja är att bygga och värna internationella överenskommelser för att hindra spridning av känsliga produkter som i fel händer kan användas mot mänskligheten. Det känns förmätet att påminna ledamöterna om FN:s kamp mot Iraks biologiska vapen men likväl nödvändigt. Ni minns kanske den nyligen avslöjade historien om pizzamannen som köpt tyratron som kan användas för att antända kärnvapen. När det gäller en sådan hantering krånglar jag gärna till det regelmässigt. Jag kan inte se att det går att göra någon skillnad mellan om ett krypteringsprogram, en mjukvara för ett stridsledningssystem eller en ritning för framställning av biologiska vapen sänds med ett mejl. I de flesta fall möter det självklart inga hinder att exportera krypteringsprogram. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att regeringen ska ha möjlighet att begränsa exporten om risken är uppenbar att krypteringstekniken används för militära ändamål på ett oacceptabelt sätt. Risken att t.ex. Nordkorea använder krypteringsteknik för att dölja sitt kärnvapenprogram är ett aktuellt exempel. Att främja en i detta fall kommunistisk diktaturs arbete med att i hemlighet skaffa sig kärnvapen borde vara en omöjlig svensk politik. Men vi får se senare här i dag vid voteringen hur partierna kommer att ställa sig. Vänstern har här i kammaren att svara för sina bevekelsegrunder. Men genom att undvika att ta ställning i sakfrågan vid utskottets ammanträde banade Vänsterpartiet i utskottet medvetet vägen för en politik som ger diktaturer anledning att applådera men som får fredsvänner att rysa. Och mellan dessa båda intressen har nu Vänstern att välja sida. Centern anser att kryptotekniken ska få exporteras helt fritt utan prövning, och därmed ställer de sig också utanför de EU-gemensamma reglerna som gäller i dag. Sverige kan bli en fristad för export till länder som inte har en chans att komma över denna teknik från andra västländer. Ska vi i vårt land frångå de internationella åtaganden som vi påtagit oss och som det inte framfördes invändningar mot vid de tillfällen som de ingicks? Jag ser också gärna att ni tittar på utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU19 där vi behandlade gemenskapsförordningen för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden. Det är nu både förvånande och olyckligt att de borgerliga partierna anförda av Folkpartiet har satt den borgerliga enigheten framför ett klokt beslut i denna sakfråga. Jag har berört EU:s gemensamma regler, men betänkandet har också en tydlig bärighet på Wassenaararrangemanget. Man har där beslutat om en tidsbegränsad ordning på kryptoområdet. Senast i slutet av år 2000 ska nuvarande regler omprövas i ljuset av den tekniska utvecklingen. Wassenaar har även öppnat dörren för tidigare förändringar. Jag kan påminna om att bakgrunden till Wassenaar var mycket av det som vi såg hände i Irak under landets upprustning. Begreppet strategisk produkt syftar på produkter med dubbla användningsområden, och mot den kunskapen står de under exportkontroll. Det är inte möjligt att agera utifrån följande: "Denna distinktion kan sägas motsvara den uppdelning som i flera motioner görs mellan produkter av huvudsakligen civil respektive militär karaktär." Denna uppdelning är irrelevant i denna fråga. Produkter som är av militär karaktär kontrolleras direkt av krigsmateriellagstiftningen. Produkter av civil karaktär kontrolleras över huvud taget inte. Den kontroll som här diskuteras är inriktad på produkter med både civil och militär användning. Det är inte möjligt för Sverige att, som föreslås, här agera internationellt med framgång med utgångspunkt i ett rent sakfel. Jag upprepar: " - civila produkter med kryptoinnehåll bör jämställas med andra civila produkter." Vad är detta? Fru talman! Jag har i denna del ännu ett frågetecken, och det är när man talar om " - och inte beläggas med exportrestriktioner då det gäller handel med stater som inte står under embargo". Jag vill med anledning av detta framföra att det finns ytterst få embargon som omfattar civil handel. Påståendet sätter i praktiken likhetstecken med inga restriktioner alls. Att det finns svårigheter att övervaka lagstiftningen på området är nog sant men inte unikt för de rättsvårdande myndigheterna. Men vår bild är att den nuvarande kontrollen fortfarande försvårar och fördyrar tillgängligheten för länder som Nordkorea, Irak, I debatten om nazismen så sent som förra veckan lade Folkpartiets partiledare tonen på den naivitet som finns i det svenska samhället. Vad ska Karl Folkpartiet säga i den fortsatta debatten när de här med öppna ögon underlättar för bl.a. denna typ av kriminella gärningar som föranledde debatten? Vad hjälper debatter när handlingarna talar ett annat språk? Är agerandet ett utslag av röstfiske så lär inte detta fisket ge något napp bland fredsvännerna i alla fall. Fru talman! I betänkandet slås det fast att kryptografi är ett hjälpmedel för att förhindra brottslig verksamhet. Användare som skyddar sin information med stöd av kryptografi bidrar till att förhindra brott, likt den som låser dörren om sig när han eller hon lämnar hemmet. Man låser förhoppningsvis helt enkelt tjuven ute. Men tjuven kan också omvänt vilja låsa ute rättsväsendet med kryptering. Att i dag för överskådlig tid avsäga oss varje möjlighet att vid behov överväga en lagändring för att kunna möta en kriminalitet med brottsbekämpande åtgärder är ett förfarande som av förståeliga skäl inte är brukligt och som jag från socialdemokraternas sida inte kan ställa mig bakom. Fru talman! Detta ärende ger en besk eftersmak när det gäller ansvar. Min talartid är slut, men jag får återkomma i replikerna.

Fru talman! Jag har suttit och lyssnat på vad Carina Hägg har framfört. Bl.a. har hon anklagat moderaterna för att ha visat bristande säkerhetskänsla inte bara här utan även tidigare. Det skulle vara intressant att veta vad som åsyftas. Jag skulle också vilja fråga en annan sak. Jag tycker nämligen att socialdemokraterna här talar med dubbla tungor. I sin reservation berömmer de sig och regeringen för att verkligen ha liberaliserat och tagit steg mot en liberalisering. Men samtidigt säger de att denna liberalisering är väldigt farlig och att den på sikt i princip innebär att vi ger bort starka kryptoprodukter till både Nordkorea och andra misshagliga regimer. Vad vill egentligen socialdemokraterna?
Fru talman! Jag tycker nog att det framgår ganska klart av de skrivningar som vi från socialdemokraterna har gjort vad vi vill. Vi tycker att det är väldigt viktigt att vi är öppna och lyhörda och ser vad som händer när det gäller den tekniska utvecklingen och utvecklingen i vår omvärld. Vi har bl.a. infört möjligheter för företagen att med åberopande av ett generellt exporttillstånd och utan föregående ansökan och prövningar av ISP kunna exportera vissa kryptoprodukter, de s.k. massmarknadsprodukterna till en rad länder. För närvarande undersöker man möjligheterna till ytterligare liberaliseringar men det är viktigt att det som sker - det gäller också de linjer som vi driver - görs i medvetande om de internationella åtaganden som vi har, t.ex. inom EU och Wassenaar. De arrangemangen gäller ju mot säkerhetspolitisk bakgrund. Från början hanterades de här frågorna huvudsakligen inom trafikutskottets område när det gäller rent tekniska frågor och mer inhemska aspekter. Men när det handlar om säkerhetspolitiska frågor, som det här ärendet gör, finns de frågorna på vårt bord och då har vi att lägga in olika saker i detta.
Fru talman! Jag vill också ta upp en annan sak, nämligen den bristande säkerhetskänsla som mitt parti anklagas för att ha. Där skulle jag vilja ha exempel av Carina Hägg. Är det inte så att verkligheten när det gäller utvecklingen och snabbheten på området har sprungit ifrån Socialdemokraterna och regeringen?
Fru talman! När det gäller detta med bristande säkerhetsmedvetande är jag väldigt tacksam om det är så att man från Moderaternas sida är beredd att framdeles ha en annan åsikt samt att det är fråga om ett missförstånd som skulle kunna redas ut. Jag har nämligen andra erfarenheter av Moderaterna från tidigare i säkerhetspolitiska frågor. När det gäller de internationella åtagandena, som jag tidigare har berört, har man denna gång inte ställt upp på samma sätt och det tycker jag är oroande. Än en gång vill jag understryka att betänkandet just andas den öppenhet för framtida förändringar som är nödvändig i den här situationen. Vi är säkert bara i början av IT-användningen, även om vi i Sverige för närvarande ligger långt framme och har ambitionen att göra det också framdeles. Sverige är ett relativt litet land. Ändå är vi världsledande på området, så naturligtvis kommer den här politiken och olika ställningstaganden att bli föremål för diskussioner och kanske också för en omprövning framöver, precis som betänkandet anger.

Fru talman! Än en gång vill jag understryka att det är fritt för var och en i Sverige såväl att importera och tillverka som att använda den här tekniken. Vad vi däremot har uttryckt är att vi inte kan uttala oss för framtiden, för vad framtiden kommer att innebära. Kan vi tvingas göra lagändringar? Kommer justitieutskottet, som kanske mer kommer att beröras av dessa frågeställningar, att tvingas till förändringar? Vi vill inte helt stänga den dörren. Vi tror att man, eftersom frågan har kommit upp på bordet, måste ha den öppenhet som finns i de flesta frågor av den karaktären. Man stänger alltså inte dörren för all framtid.

Fru talman! Mycket av det som jag tog upp i mitt huvudanförande är sådant som vi har fått information om i utskottet. Det är alltså inte på något sätt så att jag har framfört ny information här men jag upprepar det gärna vid ett annat tillfälle. Detta med att för tid och evighet stänga dörren även när det gäller väldigt grov kriminalitet av det slag som jag har gett exempel på har det bärighet på bl.a. Centerpartiets yrkande. Det kan handla t.ex. om barnporr eller nazism. Kanske måste man där en gång i framtiden göra lagändringar som i dag, av naturliga skäl, inte finns med. Det är alltså inte något som vi har fört in i dag eller, det vill jag än en gång upprepa, något som vi vill stänga dörren för. Mer komplicerat än så är det inte. Också när det gäller kryptonycklarna tycker jag att jag har redogjort för vad som är vår politik i dag. Då får man naturligtvis göra en uppdelning i myndighetstekniska frågor och sådant som gäller allmänheten. Att vi vill utarbeta ett system t.ex. när det gäller departementen tycker jag inte borde vara så förvånande.
Fru talman! Carina Hägg redogjorde för att hon redan år 1997 väckte frågan här i kammaren och att det inte var så många som då vaknade till. Jag tillstår gärna att jag då inte alls var medveten om problematiken på samma sätt som jag är i dag sedan regeringen har kommit med sin skrivelse. Under resans gång har jag förstått att utvecklingen går otroligt snabbt men det verkar som att man också till regeringen måste säga godmorgon. Carina Hägg, som har så nära kontakter med regeringen, borde kunna påverka dem att gå fram lite snabbare på området men jag har förstått att det egentligen inte är det som hon försöker göra. Det gäller, Carina Hägg - som Marianne Samuelsson tidigare talade om - att kunna se helheten och att kunna ha kontroll över detta. Jag tror att även Carina Hägg är akterseglad på området om hon för nämnda resonemang. Utvecklingen går så otroligt snabbt att det inte går att ha kontroll på det sättet. Det visar också detta med deponering av krypteringsnycklar. Enligt Carina Hägg är vi i Folkpartiet naiva på området men jag skulle vilja säga att Carina Hägg här visar naivitet när hon tror att de som har krypteringsnycklar och som t.ex. skulle vilja använda dem på ett olagligt sätt, för att göra kriminella saker, skulle säga: Här är krypteringsnyckeln till det material som jag tänker använda mig av. Utgångspunkten är alltså att utföra en kriminell handling. Om man tror att det kommer att ske vill jag tala om naivitet. Vi i Folkpartiet tänker inte på något sätt göra olagliga saker här. Vi vill inte byta några kontrakt. Vi säger att när det gäller FN-sanktioner och den delen vill vi försöka vara med och kontrollera men när det gäller t.ex. överföring av krypteringsprogram till stater som Nordkorea osv. kommer det att ske oberoende av vad vi säger här.
Fru talman! Jag konstaterar att K-G Biörsmark har en väldigt passiv inställning när det gäller att försöka motverka att den här tekniken kommer till de staters användning som vi inte önskar medverka till ska kunna ha tekniken för att t.ex. tillverka massförstörelsevapen. Jag tycker att det är en väldigt passiv hållning. Jag vill ha en aktivare hållning och också möjlighet att krångla till det för den här typen av regimer. I andra fall kan det kanske handla om olika grupperingar. Däremot har K-G Biörsmark rätt när han säger att utvecklingen har rusat på det här området. Det vill jag verkligen understryka. Det är vår förhoppning att väldigt mycket ska hända framöver. Vi vill vara duktiga på det här området. Vi vill fortsätta att vara världsledande. Då är vi beroende av att ha en bra kryptering för våra behov nationellt. Men då vi är ett mindre land är vi oerhört beroende av att kunna kommunicera, sälja varor och produkter, kunna göra affärer via dokument över Internet, kunna vara en trovärdig samarbetspartner för vår omvärld. Vi har all anledning att ligga i täten och vara med i den utveckling som pågår.
Fru talman! Det är inte fråga om någon passiv inställning från vår sida. Däremot skulle jag vilja säga att det är en realistisk inställning. Jag tycker att även Carina Hägg i det senare hon nu säger börjar närma sig en realistisk inställning. Carina Hägg backar lite grann när det gäller att se möjligheterna att ha kontroll på det här området. En aktivare hållning, säger Carina Hägg. Då är det återigen fråga om att man på något sätt ska försöka att se ovanifrån, kontrollera, och försöka gå in och se vad som sker i de här sammanhangen. Det tror jag är nästan omöjligt. Det är ingen passiv hållning utan en realistisk hållning. Jag fick det bekräftat i utrikesutskottet när departementsrådet var där och vi fick ställa frågor. Jag ställde bl.a. frågan hur man kan förhindra spridning av detta. Han sade: Ingenting kan egentligen hindra en forskare på ett universitet som forskar fram krypteringsprogram att mejla ut det. Det tillstod departementsrådet. Därför menar jag att vi inte har en passiv inställning utan en realistisk inställning i de här frågorna.
Fru talman! Jag tycker att det jag sade om den passiva hållningen understryks här när Karl-Göran Biörsmark utvecklar sitt resonemang vidare. Väldigt mycket av det som är våra gemensamma lagar och regler i samhället begås det överträdelse mot och som vi inte accepterar. Så naturligtvis kan man från en del individers sida bryta även mot de internationella överenskommelser som vi har ingått. Men det hindrar inte att vi försöker krångla till det eller har anledning att göra det. Att en del inte vill följa lagar och regler kan inte vara ett skäl till att ha lagar och regler.

Därför yrkar vi på återremiss av detta betänkande. Framför allt anser vi att säkerhetsaspekterna är otillräckligt belysta.